Fru talman! Vi ska nu debattera regeringens skrivelse Kärnkraft utan statliga subventioner . Det är en skrivelse som är en följd av att riksdagen den 17 juni 2010, i samband med att vi behandlade lagförslaget Kärnkraften - förutsättningar för generationsskifte , beslutade att ställa sig bakom ett motionsyrkande från Centerpartiet om att regeringen skulle återkomma till riksdagen med förslag om lagstiftning eller andra åtgärder med innebörden att direkta eller indirekta subventioner inte skulle kunna påräknas. I dag är det den 18 juni 2012. Det har gått två år. Trots det står vi här med en skrivelse som är i det närmaste att betrakta som en icke-skrivelse som inte ens förmår att svara på frågan hur kärnkraftens subventioner ska definieras. Det är anmärkningsvärt, inte minst eftersom ett så kallat obegränsat skadeståndsansvar var en av beståndsdelarna i den borgerliga kärnkraftsöverenskommelsen. Möjligheten att bygga ny kärnkraft skulle kompenseras med ett tyngre ansvar för kärnkraftsägarna vid en eventuell olycka. Facit så här långt är att det är möjligt att bygga nytt men att skadeståndsansvaret är kvar på en mycket låg nivå - helt på tvärs med vad som lovades när förbudet mot att bygga ny kärnkraft togs bort. Att inte ha ett obegränsat skadeståndsansvar är dessutom definitivt att betrakta som en indirekt subvention. Ett i allra högsta grad rimligt första steg är att låta den redan beslutade lagen om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor träda i kraft. I likhet med företrädarna för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i civilutskottet anser jag att tidsutdräkten för ikraftträdandet är oacceptabel. Regeringen har beklagat förseningen, och tidigare miljöministern Andreas Carlgren har förklarat att han hade räknat med att reglerna skulle träda i kraft vid halvårsskiftet 2011 men flyttade sedan fram löftet om ikraftträdande till årsskiftet 2011/2012. Nu är vi vid halvårsskiftet 2012, och trots att ingenting ändå har hänt finns det inga ytterligare svar att få i regeringens skrivelse. Regeringens förklaring till förseningen är att de nya reglerna förutsätter att Pariskonventionen och dess tilläggskonvention med deras lydelse enligt 2004 års ändringsprotokoll träder i kraft. Men man säger också att om ett sådant ikraftträdande skulle dröja avsevärt kan det bli aktuellt att utreda behovet av att införa nya svenska regler i avvaktan på de internationella avtalens ikraftträdande. Den stora frågan här måste vara vad regeringen menar med "dröja avsevärt". Tydligen tycker man inte att det har dröjt länge nog ens för att belysa frågan vidare i skrivelsen. Fru talman! Vi socialdemokrater anser att förklaringen är otillräcklig och menar att det är mycket angeläget att dessa lagförändringar om ett så kallat obegränsat ansvar sätts i kraft skyndsamt. Lagen är redan nu mer än ett år försenad. Därför föreslår vi att lagen om ansvar och ersättningar vid radiologiska olyckor träder i kraft den 1 juli 2012. Vi står också bakom att Sverige ratificerar Pariskonventionen och dess tilläggskonvention enligt 2004 års ändringsprotokoll. Vi anser att ett obegränsat ansvar inte heller kan begränsas så som regeringen valt att göra. Ett obegränsat ansvar bör i princip innebära att reaktorägarens ekonomiska ansvar är oändligt, även om det givetvis i praktiken inte är möjligt att få större ersättning än vad den betalningsskyldige kan betala. Den nya lagen säkerställer - om och i så fall när den träder i kraft - betalning upp till 12 miljarder kronor. Trots att detta innebär en avsevärd höjning i förhållande till dagens lagstiftning kan beloppet sannolikt vara otillräckligt redan vid mindre olyckor, och det lär vara fullständigt otillräckligt vid ett svårt reaktorhaveri med oöverskådliga konsekvenser. Vi anser att inriktningen på politiken måste vara att kärnkraftsindustrin vid en olycka ska stå för sina egna kostnader. Därför bör kravet på finansiering av ansvaret så långt som det är möjligt utgå från de verkliga kostnader som kan orsakas. Mot den bakgrunden anser vi att regeringen bör verka för att nivån på finansieringen av det obegränsade skadeståndsansvaret höjs. Andra frågor som bör belysas ytterligare och resultera i lagstiftning från regeringen är bland annat preskriptionstidens längd, möjligheten till statlig återförsäkring samt vem som ska ansvara för samhällets kostnader för sjukvård till följd av en radiologisk olycka. Avslutningsvis vill jag peka på behovet av en bestämmelse om ansvarsgenombrott i svensk lagstiftning. Med tanke på de konsekvenser en eventuell olycka får och vilken exceptionell händelse det är borde det vara rimligt att åtminstone överväga att ändra aktiebolagsrätten så att ansvarsgenombrott inom en koncern blir möjligt. Fru talman! Det har gått två år sedan regeringen och riksdagen debatterade det ursprungliga ärendet och gav en beställning till regeringen om att återkomma med förslag till ändringar. Det har gått två år! Trots det levererar regeringen en skrivelse som inte innehåller några som helst svar. Det är inte tillfredsställande. Det är dessutom i någon mening respektlöst gentemot riksdagen och gentemot allas vår tid. Med detta vill jag yrka bifall till reservationen. I detta anförande instämde Ingemar Nilsson, Ingela Nylund Watz och Börje Vestlund .

Fru talman! Frågan för dagens debatt är: Vem ska betala för kärnkraften? Kärnkraften innebär kostnader i form av försäkring, att ta hand om kärnkraftens avfall med mera som måste betalas av någon. Citigroup, som är världens största finansbolag, fastslår att det ingenstans i världen någonsin har byggts kärnkraft utan ekonomiskt stöd från staten. Även Vattenfall har under året mycket tydligt sagt att huruvida Vattenfall är intresserat av att bygga ny kärnkraft beror på vilka ekonomiska villkor politiken sätter upp. På rent marknadsmässiga grunder, utan att staten står för säkerheten, finns det ingen ekonomisk möjlighet att bygga ny kärnkraft. Centerpartiet och Folkpartiet vet mycket väl att det inte byggs någon ny kärnkraft utan subventioner. Frågan om subventioner avgör därmed om det kommer att kunna byggas ny kärnkraft i Sverige eller inte.

Här finns inte utrymme för tolkningen att det inte finns några subventioner eller för alternativet att låta bli att göra något. Det var ett mycket tydligt uppdrag till regeringen att avskaffa de subventioner som finns i dag. Det är därför under all kritik när regeringen nu, två år senare, i sin skrivelse hävdar att det inte finns några subventioner och att man därför inte kommer att göra något. Det är oseriöst att påstå att det inte finns några subventioner till kärnkraften utan att ens bry sig om att definiera vad man anser är en kärnkraftssubvention. Enligt OECD:s definition, den mest vedertagna, är en subvention ett resultat av en handling från staten som innebär en fördel för konsumenter eller producenter i syfte att öka deras intäkter eller minska deras kostnader. Att kärnkraftsbolagen med regeringens politik slipper stå för kostnaden vid en olycka och slipper betala den fulla hanteringen av avfallet är utan tvekan subventioner. Det finns många statliga subventioner till kärnkraften, såsom att endast dotterbolaget och inte hela bolaget står ansvarigt om en olycka sker, att sjukvårdskostnader inte ingår i kärnkraftsägarnas skadeståndsansvar och att preskriptionstiden är begränsad. Men jag vill i dag fokusera på det begränsade försäkringsansvaret och kärnavfallsavgiften. Det är troligen de rent ekonomiskt största subventionerna till kärnkraften. I Naturvårdsverkets skrivelse från januari i år om miljöskadliga subventioner fastslås på s. 40 att kärnkraftens begränsade försäkringsansvar är en subvention. I frågan om vem som ska betala för kärnkraften försöker regeringspartierna med alla former av förvirring, såsom att hänvisa till Pariskonventionen. Pariskonventionen är ett europeiskt regelverk som sätter som golv att medlemsstaterna måste kräva minst 7 miljarder i finansiell säkerhet. Dock säger Pariskonventionen inget om vilken finansiell säkerhet som bör krävas, och den sätter definitivt inget tak. Regeringens tal om obegränsat skadeståndsansvar är förvirrande. Begreppet skadeståndsansvar är inget värt om man inte ställer ett krav på hur mycket pengar som ska finnas tillgängligt om det sker en olycka. Exemplet i Fukushima är talande. Kärnkraftsägaren Tepco förlorade alla sina tillgångar efter härdsmältan och gick i konkurs. Kvar står staten och får betala alla kostnader. Regeringens skrivelse ger ingen klarhet i vem som betalar om en olycka motsvarande Fukushima skulle ske i Sverige. Med regeringens politik behöver kärnkraftsägarna endast ha ett försäkringsansvar upp till 1 200 miljoner euro, ca 11 miljarder kronor. Alla kostnader som överstiger 11 miljarder kronor ska svenska folket betala. Kärnkraftshaveriet i Fukushima kostade minst 1 000 miljarder kronor, det vill säga ca 100 gånger mer är de svenska kärnkraftsägarna måste betala. Härmed överger alliansen den avgörande principen i sin energiöverenskommelse, nämligen att kärnkraften ska stå på egna ben. Jag tror inte att svenska folket vill agera försäkringsbolag åt kärnkraftsindustrin. En central fråga är varför regeringen beslutade sig för att begränsa kärnkraftsbolagens finansiella säkerhet till just 11 miljarder kronor. Tjernobyl kostade 1 000 miljarder kronor, och Fukushima kommer troligen att kosta mycket mer. Tyskland har satt ett krav om finansiell säkerhet som är dubbelt så högt som det svenska. I propositionen Kärnkraften - ökat skadeståndsansvar kan man möjligen finna guidning i hur regeringen har tänkt. På s. 56 kan man läsa: "Det finns ingen teoretisk gräns för hur hög ersättning en anläggningshavare kan åläggas att garantera genom en ansvarsförsäkring eller annan finansiell säkerhet. I praktiken finns det ändå en rimlighetens gräns som inte kan överskridas utan att det får återverkningar på industrins konkurrenskraft." Det är uppenbart att regeringen har beslutat att begränsa skadeståndsansvaret för att kärnkraftsbolagens ekonomiska intressen ska gå före kostnaden för en olycka. Konsekvensen är att regeringen låter svenska folket betala för kärnkraften. Fru talman! Kärnkraften lämnar ett farligt avfall som måste hållas åtskilt från civilisationen i minst 100 000 år. Under året som gått har Strålsäkerhetsmyndigheten, Kärnavfallsfonden och Riksgälden haft uppdraget att se hur mycket pengar som behövs för att finansiera slutförvaret av kärnkraftens avfall. Deras slutsats är att det saknas 30-40 miljarder kronor. Därför bör kärnavfallsavgiften höjas från 2 öre till 6 öre per kilowattimme så att kärnkraftsindustrin betalar för sitt eget avfall. Kärnkraftsbolagens avgift bör alltså höjas med 200 procent för att följa principen att förorenaren ska betala. Regeringens respons på utredningen blev att skicka tillbaka den utan att höja kärnavfallsavgiften. Ännu en gång är det svenska folket som får betala för kärnkraftens kostnader. Det begränsade finansiella kravet och den för låga kärnavfallsavgiften är två tydliga fall där kärnkraften inte betalar sina egna kostnader. Regeringen skriver att det vore juridiskt tveksamt att lagstifta om ett förbud mot subventioner. Men det behövs ingen lagstiftning, utan det räcker att avskaffa de subventioner som finns. Det finns inga juridiska hinder för det. Höj det finansiella kravet till att bättre motsvara den verkliga kostnaden för en olycka och höj kärnavfallsavgiften så att industrin betalar för sitt eget avfall! Det är inte så svårt om viljan finns. Men regeringen tycks fast besluten att fortsätta hålla kärnkraften under armarna. Miljöpartiets engagemang i frågan om kärnkraftens subventioner grundar sig både på att det är ett svek mot svenska folket och det tidigare löftet att kärnkraften inte ska ges några fortsatta subventioner och att de försämrar förutsättningarna för den förnybara energin som inte får en fair fight. Att regeringen fortsätter subventionera kärnkraften ger en dyster prognos för utbyggnaden av förnybar energi. Investeringar i förnybar energi flyttar utomlands till länder som har en tydligare inriktning mot förnybar energi och där kärnkraften inte subventioneras och är en bromskloss. Sveriges befintliga kärnkraftverk är i dag gamla och skruttiga. Vi står inför ett vägval - ny kärnkraft eller 100 procent förnybar energi. Bara med fortsatta och kraftiga statliga subventioner kan kärnkraften konkurrera med förnybar energi i fråga om utbyggnadstakt, effektivitet och kostnad. I stället för att skapa förutsättningar att nå Sveriges potential för förnybar energi bromsar regeringen utvecklingen med fortsatta subventioner till kärnkraften. Mot regeringens fortsatta subventioner och oklara besked om vem som ska betala för kärnkraften lämnar Miljöpartiet tillsammans med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i dag en gemensam reservation. Där föreslår vi att inriktningen ska vara att kärnkraftsindustrin står för sina egna kostnader. För att principen om att förorenaren betalar ska gälla måste kravet på finansiering av ansvaret så långt som möjligt utgå från de verkliga kostnader som kan uppkomma i samband med kärnkraftsverksamhet. Fru talman! Det är dags att sluta hålla förlegad kärnkraftsteknik under armarna. Jag yrkar bifall till reservationen. I detta anförande instämde Jan Lindholm .

Fru talman!

Utskottet instämmer således i vad som begärs i motion 2009/10:N17 på detta tema. Riksdagen bör därför som sin mening ge regeringen till känna att statligt stöd för kärnkraft, i form av direkta eller indirekta subventioner, inte kan påräknas. Vidare anser utskottet att regeringen ska återkomma till riksdagen med förslag till lagstiftning eller andra åtgärder som tydliggör detta." Detta blev också riksdagens beslut för två år sedan. I två år har vi väntat på den utredning och den proposition som jag hade hoppats skulle ligga här på bordet och tydligt tala om vad en subvention är och ge förslag till lagstiftning. Vi har en skrivelse där regeringen försöker hitta möjliga förklaringar till vad en subvention är och att det inte förekommer. Men det är ju inte sant. Det är också lite intressant att läsa vad dåvarande miljöminister Andreas Carlgren skrev på Centerpartiets hemsida i anslutning till detta beslut: "Enligt det här förslaget kommer marknadens principer att råda.

Fru talman! Det är uppenbart att betyget på regeringens skrivelse om huruvida det förekommer subventioner av kärnkraft i Sverige eller inte strikt följer partiernas uppfattningar om kärnkraften som företeelse. Min prognos är att det är ett ganska robust förhållande som kommer att stå sig under dagens debatt. Det har gått 30 år sedan svenska folket gick till valurnorna för att lägga sin röst i frågan om svensk kärnkraft. På den tiden var jag aktiv i motståndsrörelsen mot kärnkraft. Jag var till och med vice ordförande i linje 3 under folkomröstningen. Jag och mitt parti har ändrat uppfattning sedan dess. Vi har blivit klokare, skulle jag vilja säga. Vi har av utvecklingen sett att kärnkraften inte är mänsklighetens farligaste verksamhet som hotar oss. Det är snarare det globala klimathotet som är en påtaglig verklighet som vi ser effekterna av runt omkring oss och som vi behöver ägna mer kraft åt att komma åt. Det har skett en väsentlig teknisk utveckling inom allt från uranbrytning till slutförvar. Det är glädjande. Forskare och näringsliv har bidragit aktivt för att göra verksamheten säkrare än vad den var när omröstningen skedde. Inom Kristdemokraterna bygger vi vårt ställningstagande på samma grundläggande värderingar som vi hade för 30 år sedan, nämligen att ta ansvar för miljö och klimat och samtidigt långsiktigt trygga energiförsörjningen för hushåll och företag. Kärnkraften uppfyller faktiskt ett av de viktigaste kriterierna för energiproduktion, nämligen att vara i stort sett klimatneutral. Vi tror att den klimatneutrala energiproduktion som kärnkraften står för är och kommer att vara en viktig del av både svensk och europeisk energiomställning under lång tid framöver. Inom Alliansen har vi träffat en historisk uppgörelse mellan Moderaterna, Folkpartiet, Centern och Kristdemokraterna om energipolitiken. Vi har lagt fast en politik för en hållbar energiförsörjning med långsiktiga spelregler till nytta för hushåll, företag, basindustri och den svenska konkurrenskraften. Den överenskommelsen innebär att förbudet mot nyetablering av kärnkraftverk tas bort. De reaktorer som finns i dag ska kunna ersättas med nya säkrare och mer effektiva kärnkraftverk i takt med att nuvarande reaktorer når sin maximala ekonomiska livslängd. Vi har också varit tydliga med att kärnkraften ska stå på egna ben och bära sina egna kostnader. Frågan om subventioner till kärnkraften är ämnet för dagens debatt. Redan i samband med behandlingen av regeringens proposition om energipolitiken betonades både från regeringen och från näringsutskottet att inga subventioner till kärnkraften kan påräknas. En bärande del av regeringens energiöverenskommelse är att marknadens aktörer själva ska finansiera investeringar och drift av nya reaktorer utifrån de krav och ramar som regeringen har satt. Fru talman! Det är tydligt att Alliansen inte har för avsikt att subventionera kärnkraften. För att ytterligare klargöra detta ställningstagande beslutade riksdagen våren 2010 om ett tillkännagivande till regeringen att återkomma med förslag till åtgärder som tydliggjorde att stöd och subventioner till kärnkraften inte skulle ställas ut. Regeringen har återkommit, efter att ha gjort en mycket noggrann genomgång av alla regelverk, av alla berörda departement och av alla politikområden som berör kärnkraftsverksamheten för att säkerställa att det inte finns några direkta eller indirekta statliga subventioner till kärnkraften. Fru talman! Slutsatsen är att det inte finns något regelverk som ger kärnkraften en positiv särbehandling jämfört med övriga kraftslag. Det ska inte heller framöver beviljas några undantag från de så kallade koncernbidragsreglerna, för att peka på en förändring i regelverket. Regeringen har gjort en gedigen och seriös genomgång av kärnkraftens ekonomiska förutsättningar och av hur olika regelverk påverkar lönsamheten. Vad jag kan påminna mig - ni får gärna rätta mig om jag har fel - har ingen socialdemokratisk regering någonsin gjort en så omfattande och systematisk genomgång för att säkerställa att kärnkraften inte ska få några statliga subventioner. Miljöpartiet och Vänsterpartiet vill se ett lagstiftat förbud mot subventioner till kärnkraften. Här anser utskottet att det mot bakgrund av det som har anförts inte finns skäl att tillmötesgå dessa krav. Det är också av konstitutionella skäl olämpligt att införa ett sådant förbud. Det skulle i praktiken krävas en grundlagsändring därför att ett sådant enkelt beslut i denna kammare kan ändras lika enkelt. Jag tror att alla inser att det skulle vara kontraproduktivt att införa detta i grundlag. Att Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet nu i en gemensam reservation framför att de inte nöjer sig med regeringens besked om att inga subventioner till kärnkraften förekommer är ganska förväntat. Miljöpartiet och Vänsterpartiet skulle nog helst snarast stänga av hela den svenska kärnkraften oaktat att den står för över 40 procent av vår elproduktion. En realistisk analys av vad detta skulle innebära för välfärden, för jobben och för klimatet lyser dock med sin frånvaro. Bara den elintensiva svenska basindustrin sysselsätter i dag 400 000 personer och exporterar för 273 miljarder kronor. Detta höga exportvärde beror på att vi kan förädla råvarorna i Sverige i högteknologiska industrianläggningar som kräver en trygg energiförsörjning även när solen har gått ned och när det inte blåser. Vad skulle hända med den svenska industrin i den samlade vänsterns Sverige? Vilket energislag skulle i dag ersätta den svenska kärnkraftens kontinuerliga drift som står för ungefär 40 procent av vår elproduktion? Ska vi som tyskarna ersätta kärnkraften med eldning av brunkol? Den förenade vänsterns energipolitik innebär, skulle jag vilja säga, ett hårt slag mot såväl klimatet som jobben och svensk industri över lag. Vår hållning är klar: Vi ska fortsätta att satsa på att utveckla förnybara energikällor samtidigt som vi ger långsiktiga förutsättningar för en säker och effektiv kärnkraft. I den reservation som jag nämnde lyfter oppositionspartierna fram frågan om kärnkraftsbolagens skadeståndsansvar. Här har alliansregeringen, genom en ny lag om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor, skärpt kraven som ställs på dem som driver kärnkraftsbolag i Sverige. Denna nya lag innebär att kärnkraftsföretagen har ett obegränsat skadeståndsansvar enligt den miljörättsliga principen att förorenaren betalar. Skadeståndsansvaret har skärpts i flera steg. Regeringen har höjt det belopp som kärnkraftsbolagen måste garantera vid en olycka från 3 till 11 miljarder kronor. Förutom de 11 miljarder kronor som varje enskild kärnkraftsägare måste garantera har regeringen säkerställt att det är i bolag där kärnkraften drivs, i driftsbolagen, som sakförsäkringarna ska ligga. Det innebär ytterligare 15-20 tillgängliga miljarder vid en olycka. Utöver detta har regeringen infört ett obegränsat skadeståndsansvar, vilket innebär att det eventuellt kvarvarande värdet i kärnkraftsbolaget kan mätas ut för att täcka de kostnader som skulle kunna uppstå i samband med en olycka. I slutändan innebär detta att Sverige har högre krav än de flesta andra länder och betydligt högre krav än Pariskonventionen kräver. Regeringen har också framhållit att om ikraftträdandet av Pariskonventionen och dess tilläggskonvention dröjer kan det finnas skäl att överväga en nationell lagstiftning i väntan på de internationella avtalens giltighet. Vad gäller kostnaderna för kärnavfallet beslutades det så sent som i december förra året om en ny nivå på kärnavfallsavgiften. Den grundläggande principen vid bestämningen av nivån är att den som driver kärnkraftsbolag är skyldig att bekosta en säker hantering och slutförvaring av kärnavfallet. Fru talman! Mot bakgrund av detta yrkar jag bifall till utskottets förslag med anledning av skrivelsen och avslag på samtliga motioner i berörda delar.

Fru talman! Jag tackar Mats Odell för hans genomgång av Vänsterpartiets energipolitik. Men han tog bara upp det som passade honom själv. När vi talar om kärnkraftens avveckling har vi sagt att den ska ske i den takt som kärnkraften kan ersättas med förnybar energi till gagn för Sverige så att det inte påverkar effektbalansen över huvud taget. Rätt borde vara rätt. Sedan försvarar Mats Odell givetvis denna skrivelse. Han säger att den uppfyller alla krav och att förorenaren ska betala. Men när det gäller just kärnavfallsfonden saknas det i dag 30-40 miljarder. Det enda som regeringen har gjort är att man, när man fick denna rapport, skickade tillbaka den för att utreda den mer. Men detta är ingenting nytt. Redan 2006 slog kärnavfallsbolaget fast att det saknades medel för att täcka kostnader för slutförvar. Det skulle behöva göras en höjning från 2 till 6 öre. Om det inte sker kan man inte tolka det på något annat sätt än att skattebetalarna också subventionerar kärnkraften. Min fråga är därför: Vad tänker regeringen göra åt detta? Är det rimligt att skattebetalarna ska betala för kärnkraften på detta sätt? Mats Odell sade också att kärnkraften är klimatneutral. Om man tittar på produktionen är det så. Men om man har ett systemtänk, från brytning av uran till slutförvar, är detta en mycket miljöfarlig verksamhet. Det tror jag att han håller med om.
Fru talman! Jag är glad över att Vänsterpartiet tänker ta fram förnybar energi som ska kunna hålla i gång svensk basindustri även på nätterna och när det inte blåser. Vi avvaktar ett mer detaljerat förslag i denna del innan jag känner mig lugn. Den situation som vi nu ser när det gäller kärnavfallsfonden beror framför allt på att räntorna har gått ned. Det handlar om de ränteantaganden som görs och avkastningen på tillgångarna. Det är en fråga som regeringen har sagt att man kommer att återkomma till. Det har skett en höjning, och det finns ingen anledning att göra någon förändring förrän man har hela spelplanen klar för sig och det finns ett färdigt förslag att lägga fram. Men jag tror att Kent Persson kan vara helt lugn eftersom regeringen har all anledning att se till att denna fond ska ha tillräckligt med pengar för att klara av sitt åtagande att slutförvara. Det kommer, som sagt, ett förslag, och miljöministern har sagt att det kommer att ske före 2015.
Fru talman! Nej, jag blir faktiskt inte lugn förrän jag ser att detta ligger på riksdagens bord eller att man har beslutat om en höjning på ett sådant sätt att förorenaren betalar. Det måste till. Den väsentliga delen när det gäller energiomställning är att en energieffektivisering kommer i gång, och en sådan går synnerligen sakta. Några nya krav har vi inte sett. Nu har jag noterat att företrädare för regeringen är mycket nöjda med den uppgörelse som har träffats i dagarna när det gäller detta, vilket kommer att innebära att energianvändningen kommer att öka i Sverige framöver. När det gäller det obegränsade ansvaret stannar det på 1 200 miljoner euro, ungefär 11 miljarder kronor. Allt utöver det kommer skattebetalarna att stå för. Det är ju den som har driftsansvaret som bär det ansvaret. Vid en kraftig olycka har jag svårt att se att något värde finns kvar i en kärnkraftsreaktor för utmätning eller att det i dotterbolaget finns värden som överstiger de 11 miljarder kronor som kan utmätas. Det borde finnas ett ansvarsgenombrott här - att moderbolaget har det slutgiltiga ansvaret och står för kostnaderna. Det hade varit rimligt att det fanns med, som i Tyskland. Till sist: Det är inte rimligt att vi fortfarande lever i ovisshet om när den lagstiftning ska träda i kraft som vi för två år sedan fattade beslut om. Så länge den lagstiftningen inte trätt i kraft subventionerar vi faktiskt kärnkraften!
Fru talman! Frågan om ansvarsgenombrott har utretts. Kent Persson kan själv i skrivelsen läsa att det kommit fram att det är en olämplig metod, en metod som är kontraproduktiv. Därför föreslår regeringen inte ett införande av detta. Det hänvisas till det så kallade kärnkraftshaveriet i Japan. Men det som hände i Japan var en gigantisk jordbävning med tsunamivågor som var uppemot 17 meter höga. Jag tror att det är viktigt att komma ihåg det när detta diskuteras. Vad är det för hot som finns i vårt land? Är de jämförbara med vad som finns i Japan? Om det inträffar riktigt stora olyckor - det kan gälla kraftverksdammar som brister och att ägare i stort sett är de som äger kärnkraftverken - finns det försäkringar. Men i ett land kan det bli ett väldigt allvarligt läge på grund av naturkatastrofer eller andra väldigt svåra händelser. Då är staten den sista utposten när det gäller att kunna garantera medborgarnas trygghet. Sedan får man reda ut det hela gentemot dem som har ansvaret. Min uppfattning är att vi i Sverige i dag har en bra ordning på området. Regeringen kommer att lägga fram förslag där hänsyn tas bland annat till kärnavfallsfonden och till det som oppositionen tagit upp också i sin reservation. Jag anser att regeringens skrivelse ger svar på de frågor som riksdagen ställt.

Fru talman! Jag konstaterar att Mats Odell inte tycks vara så intresserad av att tala om sakfrågan utan försöker få debatten att handla om framtidens energi. Det är jättebra att vi har energipolitiska debatter här i riksdagen. Men i dag önskar jag att vi kan få svar på frågan om kärnkraftssubventioner eftersom det råder oklarhet i den frågan. Regeringen relaterar i sin skrivelse inte alls till de definitioner av subventioner som redan finns. I mitt anförande nämnde jag OECD:s definition, som är den mest vedertagna i världen: En subvention är ett resultat av en handling från staten som innebär en fördel för konsumenter eller producenter i syfte att öka deras intäkter eller minska deras kostnader. Vi har också svenska Naturvårdsverkets rapport från januari i år om miljöskadliga subventioner. På s. 40 fastslås att kärnkraftens begränsade försäkringsansvar är en subvention. Vidare har vi ett exempel från en interpellationsdebatt den 5 juni i år där Lena Ek säger: "Avslutningsvis kan jag således instämma i Per Bolunds konstaterande att staten har ett övergripande kostnadsansvar för de följdverkningar som en kärnkraftsolycka . kan få." Jag undrar därför på vilka grunder Mats Odell med sådan säkerhet fastslår att det inte finns några subventioner till kärnkraften i Sverige.
Fru talman! Jag lutar mig mot regeringens mycket gedigna utredning i den skrivelse som lagts fram för riksdagen. Nu hänvisar Lise Nordin till OECD, Naturvårdsverket, Lena Ek och Per Bolund. Det må vara storheter, men min bedömning är att den mycket noggranna genomgång som gjorts av regeringen och som ligger på riksdagens bord är till fyllest när det gäller att ge svar på frågan. Nej, det förekommer inga subventioner till kärnkraften i Sverige.
Fru talman! Frågan till Mats Odell kvarstår: Vilken definition använder regeringen när man hävdar att det inte finns någon subvention? Betyder Mats Odells svar att han underkänner Naturvårdsverkets slutsats om att kärnkraftens begränsade försäkringsansvar är en subvention?
Fru talman! Jag vill inte på något sätt förringa Naturvårdsverkets ambitioner att belysa olika frågor inom sitt ansvarsområde. Naturvårdsverket är en myndighet under regeringen. Regeringen har tagit hänsyn till sina olika myndigheter och gjort ett mycket gediget arbete och kommit fram till att det inte finns några subventioner till kärnkraften i Sverige. Jag vet att Lise Nordin har ett mycket stort engagemang för att visa på att detta är fel. Det har jag full respekt för, men faktum kvarstår. Regeringens skrivelse ger tillräckligt besked: Det finns inga subventioner.

Fru talman! Mats Odell sade i sitt anförande att det verkar finnas en strikt åsikt om hur bra de här styrelserna är beroende på vad man tycker om kärnkraftens vara eller icke vara. När man lyssnar på replikskiftet med Lise Nordin får det sin förklaring. Åtminstone var det väl i så fall en personlig reflexion när det gäller Mats Odells synpunkt? : Mm.) Men jag tycker att det är att göra det enkelt för sig. Mats Odell hävdar också - och argumenterar för det - att regeringen är för ett obegränsat skadeståndsansvar. Sedan förtydligar Odell vad det innebär, nämligen att skadeståndsansvaret höjs från nuvarande 3 miljarder kronor till 11 miljarder kronor med nuvarande valutaomräkning. Först och främst är skadeståndsansvaret inte obegränsat. Men inte ens det är det största bekymret eller vår främsta kritikpunkt i den här debatten, utan det gäller det lagförslag som skulle innebära en höjning av beloppet från 3 miljarder kronor till 11 miljarder kronor. Det är ju inte sjösatt. Detta är ett av de stora bekymren. I det läget får vi dessutom en skrivelse för att hantera frågan - en skrivelse där man inte ens lyfter fram problematiken eller ger en fingervisning om när lagen kommer att sjösättas eller åtminstone om när vi får de 11 miljarderna. Det man gör är att man argumenterar om varför man så här långt inte kunnat göra det här. Man hänvisar till att Pariskonventionen och dess tilläggsdirektiv måste ratificeras av samtliga länder vid ett visst tillfälle och så vidare. Ingenting sägs om hur man arbetar med att säkerställa att detta sker. Man säger: Om tidsutdräkten blir orimligt lång kanske vi gör någonting i Sverige själva. Men vad är väldigt lång i sammanhanget? Vi får inga svar på de här frågorna. Vi är kvar i läget att man släppt på ett lagförslag som innebar att ny kärnkraft inte skulle byggas, med motivet att ett obegränsat skadeståndsansvar skulle införas - detta utan att man gör det eller kan ge något besked över huvud taget om när det här kommer.
Fru talman! Den nuvarande ordningen och den som beskrivs i skrivelsen står mot en annan typ av förhållningssätt, nämligen det så kallade ansvarsgenombrottet. Jag vet inte om det är det som åsyftas när det gäller det regeringen borde ha satsat på. Jag tycker att man när man läser skrivelsen ser varför regeringen avstått från att gå på den linjen. Det finns all anledning för Jennie Nilsson och övriga debattörer att ganska noga läsa det. Varför har vi ännu inte sjösatt höjningen till 11 miljarder kronor? Ja, det är precis som Jennie Nilsson säger: Det är så här i väntan på en ratificering av Pariskonventionen. Regeringen säger samtidigt: Om det här visar sig dra ut på tiden kommer regeringen att återkomma med ett förslag om en ensidig svensk åtgärd på området. Att göra saken två gånger - om det är nära förestående - förefaller inte särskilt klokt eller rationellt. Detta är bakgrunden.
Fru talman! Det där var inte speciellt klargörande. Först och främst kan jag väl säga att detta med ansvarsbrott är ytterligare en fråga som vi lyfter fram i sammanhanget, men det är inte det som jag i min fråga relaterar till. Jag relaterar till lagförslaget om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor. Detta är beslutat i Sveriges riksdag men inte genomfört av regeringen av de skäl som Mats Odell nämnt. Regeringen hänvisar till ett antal omständigheter med Pariskonventionen och så vidare och säger dessutom att den om detta drar ut på tiden är beredd att införa svenska regler. Mina frågor får väl bli enkla och koncisa. Hur länge ska vi vänta? När tycker regeringen att detta har dragit ut för länge på tiden? När kan vi räkna med att vi får besked? Mats Odell säger att det är onödigt att göra någonting två gånger om det är nära förestående i tiden. Då har Mats Odell information jag inte har. Är detta nära förestående i tiden? Vet Mats Odell det?
Fru talman! Jag tror nog ändå att jag vågar säga att frågan om ansvarsgenombrott är en ganska viktig fråga. Jag har uppfattat det som att det är någonting oppositionen kräver, alltså att regeringen borde gå på den linjen. Men det vore kontraproduktivt. Jag har ingen uppfattning om huruvida det är nära förestående att relevanta länder ratificerar Pariskonventionen. Det jag säger är att regeringen, om den får information om att det lär dröja väldigt länge, kommer att återkomma med ett nationellt förslag. Jag vet inte när man kan se tydligt hur detta landskap ser ut, men för närvarande har regeringen gjort bedömningen att det inte finns någon anledning att nu genomföra ett ensidigt svenskt införande av dessa regler. Det bör i stället ske i en mer samlad form inom Pariskonventionens ram.

Fru talman! En elbil kan ge högre utsläpp av koldioxid än en diesel eller bensinbil och på så sätt faktiskt vara en miljöbov. Så kan det nämligen vara om den el som används för att ladda elbilen framställs av fossila bränslen som kol, olja eller naturgas. Det kunde vi läsa i en artikel i Dagens Industri för en dryg månad sedan. Nu handlade artikeln inte om Sverige, eftersom vår elproduktion i princip är utsläppsfri. Artikeln handlade om Tyskland, som har ett stort fossilberoende - och det redan innan man har avvecklat sin kärnkraft. I en värld med globala miljöutmaningar och en alltmer integrerad europeisk elmarknad är detta ändå synnerligen relevant för vår debatt här i Sverige. Det är nämligen bland annat i detta ljus som den svenska energiöverenskommelsen mellan allianspartierna bör ses. Det viktigaste för oss här i Sverige är att vi kan säkerställa tillgång till miljövänlig energi till internationellt konkurrenskraftiga priser. Men om det skulle vara så att vi har ett elöverskott är det en stor fördel för det globala miljöarbetet, eftersom vi då kan exportera vår utsläppsfria el till kontinenten där den kan bidra till att knuffa undan fossilelen. På så sätt slipper den tyska elbilen i artikeln jag nämnde vara en miljöbov. Inom Alliansen ser vi framför oss en elförsörjning som under överskådlig framtid kommer att vila på tre ben: vattenkraft, förnybart och kärnkraft. Vi menar att kärnkraften bör vara tillåten i Sverige, och vi tror dessutom att den kommer att vara en viktig del av den svenska energimixen ett bra tag framöver. Samtidigt menar vi att det är rimligt att säga att kärnkraften ska stå på egna ben och klara sig utan subventioner. Fru talman! Detta betänkande handlar alltså om regeringens skrivelse om kärnkraft utan statliga subventioner och två motioner som väckts med anledning av skrivelsen. Regeringen har genomfört ett mycket gediget arbete. Man har gått igenom område för område för att undersöka huruvida det finns eller skulle kunna finnas subventioner till kärnkraft som i så fall skulle föranleda ny lagstiftning eller andra förändringar i enlighet med det uppdrag riksdagen har gett. Något sådant behov visar sig inte finnas. Det finns inga skatteregler som gynnar kärnkraften. Tvärtom är kärnkraften hårdare beskattad än något annat energislag, vilket jag ska återkomma till om en stund. När det gäller myndighetsuppgifter såsom tillståndsprövning, granskning av drift och säkerhet och annan inspektionsverksamhet finansieras all sådan verksamhet fullt ut med avgifter. Samma sak gäller för hanteringen av restprodukter, alltså kärnavfall, och framtida avvecklingskostnader. Allt detta finansieras i sin helhet via avgifter som betalas av den som driver kärnkraftverket. När det gäller skadeståndsfrågorna har riksdagen fattat beslut om nya regler och om att godkänna den så kallade Pariskonventionen. Sverige är bland de länder som ställer allra tuffast krav. Det innebär bland annat ett obegränsat skadeståndsansvar för den som driver kärntekniska anläggningar. Några subventioner på detta område föreligger således inte. På motsvarande sätt har regeringen gått igenom andra områden, såsom forskningsanslag, nätavgifter och stöd från självständiga men offentligt finansierade organisationer, och konstaterar även där att det inte föreligger några subventioner. Fru talman! För mig är Alliansens och regeringens hållning när det gäller kärnkraftssubventioner såväl sund och rimlig som självklar: Kärnkraften ska klara sig själv. Den ska klara sig utan subventioner. Det är en principiell grundinställning som jag tycker att det är mycket enkelt att stå bakom. För mig är det nämligen självklart att alla energislag på lite sikt måste kunna stå på egna ben och klara sig utan subventioner. Vi är i och för sig överens i denna kammare, åtminstone ganska brett, om att det finns goda skäl att stötta utvecklingen av förnybar energi i ett uppbyggnadsskede. På längre sikt måste dock även denna vara konkurrenskraftig utan subventioner. Fru talman! När man hör företrädare från Miljöpartiet - och även socialdemokrater och vänsterpartister - i talarstolen skulle man kunna missledas att tro att kärnkraften är hårt subventionerad av skattebetalarna medan förnybara energislag straffas ut. Låt oss se hur det egentligen ser ut bortom den dimhöljda miljöpartistiska retoriken! Enligt Miljöpartiet har ingen kärnkraft byggts utan subventioner. Detta synsätt bygger på att man tolkar alla statliga investeringar som subventioner, men i hederlighetens namn bör man i så fall komma ihåg att statens ekonomi har både en utgifts och en intäktssida. När intäkterna kraftigt överstiger utgifterna är det orimligt att kalla det en subvention, när det i själva verket är en kassako. Låt oss börja med att titta på de statliga kostnaderna! Alla kraftslag har fått någon form av stöd i ett inledningsskede, särskilt om man tittar på forskning och utveckling och räknar in det. I Sverige har staten alltid på ett eller annat sätt stått som garant för alla stora investeringar i infrastruktur. När det gäller utbyggnaden av kärnkraften har det däremot inte funnits några direkta subventioner i form av investeringsstöd eller liknande i Sverige. Under perioden 1945-1968 satsade staten omräknat till dagens penningvärde runt 600 miljoner kronor per år i det som kallades "kärnprogrammet", detta enligt riksdagens utredningstjänst. Huvuddelen av dessa utgifter kan hänföras till militära, beredskaps och handelspolitiska ambitioner, bland annat viljan att minska vårt beroende av importerade bränslen såsom olja. Det sista är viktigt att komma ihåg, för det kan jämföras med andra satsningar på energiområdet som staten varit engagerad i. I början av 1900-talet handlade det om att snabbt bygga ut elnäten och elektrifiera hela landet. På 1970-talet handlade det om att bryta oljeberoendet, och därefter har staten gjort mycket stora satsningar på förnybar elproduktion. I dagens penningvärde har satsningarna på förnybart genom olika statliga program och stöd mellan 1978 och 2004 uppgått till nästan 26 miljarder kronor. Vindkraften har till exempel, till skillnad från kärnkraften, haft direkta statliga investeringsstöd och driftsstöd. Totalt har staten alltså gjort mer än dubbelt så stora satsningar på förnybart som man en gång gjorde på kärnkraft. I Sverige beskattar vi som huvudprincip elanvändning och inte elproduktion. I praktiken kan man tolka det som att energiskatterna är lika höga oberoende av hur elen produceras, men det är naturligtvis inte hela sanningen. Det är lite intressant när man tittar på den andra sidan av statens ekonomi, alltså statens intäkter. Vissa energislag beskattas nämligen i särskild ordning. Vi har fossilbränslebaserad elproduktion, som betalar svavelskatt, kväveoxidavgift och koldioxidskatt. Faktum är dock att kärnkraften är det energislag som är allra hårdast beskattat i Sverige. Kärnkraften betalar en särskild effektskatt, som i dag är 12 648 kronor per megawatt och månad. Det ger i nuläget en intäkt till staten på drygt 4 miljarder kronor årligen. Skatten har höjts löpande genom åren, och höjningarna har ibland motiverats med att pengarna skulle användas för särskilda ändamål. Från 1984 var skatten 0,2 öre per kilowattimme. 1996 höjdes skatten i två steg. Först höjdes den en gång i januari 1996 med 1 öre per kilowattimme. Detta gjordes för att kärnkraften skulle vara med och delfinansiera medlemsavgiften för Sveriges EU-inträde. Sedan höjdes den en gång till i september 1996. Då var motiveringen att den skulle delfinansiera Kunskapslyftet. År 2000 gjordes en höjning med ett halvt öre per kilowattimme. Det gjordes som ett led i en grön skatteväxling. Den gröna skatteväxlingen återkom i januari 2006 när den särskilda kärnkraftsskatten höjdes med 85 procent. Sedan 2008 motsvarar skatten ungefär 5,5 öre per kilowattimme, vilket som sagt ger drygt 4 miljarder till statskassan årligen. Totalt genom åren har den särskilda beskattningen av kärnkraften gett staten en intäkt på drygt 45 miljarder kronor, det vill säga långt mycket mer än vad staten en gång satsade i forskningsprogrammen - och då har vi som sagt inte alls räknat med alla de andra vanliga energiskatter som i Sverige betalas via konsumtionsledet men där kärnkraften indirekt står för närmare hälften av den produktion som beskattas. Till detta kan man lägga den fastighetsskatt som alla elproduktionsanläggningar betalar. Ett vindkraftverk, till exempel, betalar 0,2 procent av taxeringsvärdet, medan ett kärnkraftverk betalar 0,5 procent, det vill säga lite mer än dubbelt så mycket som taxeringsvärdet jämfört med vindkraftverket. Fru talman! Vi har redan konstaterat att kärnkraften genom olika avgifter fullt ut betalar för alla tillstånd, all tillsyn samt avfallshanteringen. Min genomgång här visar att kärnkraften inte alls är subventionerad utan tvärtom mycket hårt beskattad och att det i stället är kärnkraften som subventionerar en rad saker. De samlade extra intäkter som staten har fått in är så stora att de har räckt för att täcka alla satsningar på förnybart ett par gånger om. Fru talman! Ett skäl till att några av partierna landar i så olika slutsatser i frågan är förstås att vi har helt olika övergripande mål. Allians för Sverige vill ha energi för Sverige. Allians för Sverige vill säkerställa att svenska hushåll och företag har säker tillgång till miljövänlig energiförsörjning till internationellt konkurrenskraftiga priser. Detta är vårt övergripande mål, och det är utifrån det vi formar vår energipolitik. Miljöpartiet med stödpartier i frågan har ett helt annat övergripande mål. Det viktigaste för dem är nämligen inte att säkerställa energiförsörjningen, utan det viktigaste är att avveckla kärnkraften. För Miljöpartiet är det därför inte något stort problem om elpriserna för hushåll och företag sticker i höjden. Det viktigaste är ju att kärnkraften avvecklas. För Miljöpartiet är det inte ett stort problem om elintensiv industri och andra företag tvingas stänga eller lämna landet. Det viktigaste är att kärnkraften avvecklas. Fru talman! För Miljöpartiet är det till och med ett underordnat problem om koldioxidutsläpp och andra utsläpp globalt sett ökar - så länge den svenska kärnkraften avvecklas. Det är nämligen så det blir. Vårt elnät hänger ihop med kontinenten, som jag inledde med att säga. Om vi avvecklar vår nästan helt utsläppsfria kärnkraft kommer den att ersättas med någonting annat. Och "någonting annat" i det europeiska energisystemet innebär tyvärr alltid fossilkraft. Om man vill att elbilen - i mitt inledande exempel - ska vara ett miljömässigt bra alternativ och inte en miljöbov finns det ett bra sätt att säkerställa att Sverige kan bidra i den utvecklingen. Det uppnår man genom att se till att vi har goda förutsättningar för att fortsätta att tillverka utsläppsfri el till gagn för svenska hushåll och svenska företag, men också som något vi kan exportera när vi har överskott. Kärnkraften kan mycket väl bidra till en sådan positiv utveckling. Det får den dock göra utan statliga subventioner, vilket regeringen nu har säkerställt och redovisat i sin skrivelse till riksdagen. Med detta yrkar jag bifall till utskottets förslag och avslag på motionerna.

Fru talman! Jag konstaterar att vi än en gång har en representant från allianspartierna som försöker få debatten att bli en generell debatt om olika energislag i stället för att handla om det som är dagens fråga, nämligen subventioner till kärnkraft. Jag talar gärna med Jonas Jacobsson Gjörtler en annan gång om vilket energislag som är mer framtidsinriktat och som har minst miljöpåverkan och högst kostnadseffektivitet. Men i dag önskar jag svar på den viktiga frågan om vem som ska betala för kärnkraften. Jag ska be att få rätta Jonas Jacobsson Gjörtler när han säger att det är Miljöpartiet som säger att det aldrig har byggts kärnkraft i världen utan statliga subventioner. Tvärtom är det Citigroup, världens största finansbolag, som fastslår att det aldrig någonstans i världen har kunnat byggas kärnkraft utan statligt stöd. Moderaterna sätter via Jonas Jacobsson Gjörtler i hans anförande stort fokus på att försvara kärnkraftens förträfflighet. Det visar kanske vilken utgångspunkt regeringen hade när man beslutade sig för att fortsätta subventionera kärnkraften. Jag tycker att det är viktigt att debatten får proportioner och att man visar vilka summor det handlar om. Moderaterna lyfter här fram den effektskatt som kärnkraften har som ger en intäkt på 4 miljarder kronor per år. Det är mycket riktigt så. Men när man ser att det saknas 30-40 miljarder kronor i Kärnavfallsfonden för att kärnkraftsägarna ska betala för sitt eget avfall visar det vilken situation vi har i Sverige, där kärnkraften har en fördel. Jag tror att de som lyssnar på debatten kan tycka att det är lite svårt att få klarhet. Jag skulle därför vilja ställa den fråga som jag tycker är allra viktigast. Med regeringens politik har kärnkraftsägarna enbart krav om 11 miljarder kronor i finansiell säkerhet. En stor kärnkraftsolycka som Fukushima kostar minst 1 000 miljarder kronor. Min fråga är därför: Vem betalar, med regeringens politik, om en stor kärnkraftsolycka motsvarande Fukushima skulle ske i Sverige?
Fru talman! Det blev tydligt även i replikskiftet att utgångspunkterna i debatten är lite olika beroende på vad man tycker är viktigast. Jag gjorde en genomgång av läget när det gäller subventionerna eftersom det framställs från oppositionen, kanske framför allt från Miljöpartiet, som att kärnkraften skulle vara hårt subventionerad. Därför tyckte jag att det var rätt relevant att visa att så inte är fallet, utan att staten får in en hel del intäkter från kärnkraften - nästan dubbelt så mycket som man har gett i subvention till det förnybara. På så sätt kan man säga att kärnkraften har bidragit till att stödja det förnybara. Annars hade man varit tvungen att hitta pengarna någon annanstans. Det stämmer inte heller riktigt att det skulle vara ett stort underskott i Kärnavfallsfonden. Där finns drygt 46 miljarder, eller kanske till och med något mer, i dag. De beräkningar som har redovisats av att man skulle behöva höja detta drastiskt har, såvitt jag förstår, sin koppling till att ränteläget är så pass lågt nu. Det finns ingen anledning att tro att räntan skulle vara så låg i all evighet. Sedan 80-talet, när man började med det här, har räntan varierat stadigt. Avgiften höjdes senast i december med ungefär 1 öre till strax över 2 öre. Man har alltså gjort en rätt ordentlig höjning nyligen. Jag tycker att det är relevant att ändå diskutera det övergripande. Om man tycker att kärnkraften är huvudfienden och om man vill avveckla den till varje pris letar man spöken. Då försöker man hitta subventioner i allting. Man hittar allting som kan visa på att kärnkraften är ond och dålig och måste bort. Om utgångspunkten i stället är den som Alliansen har - att det är energipolitiken som är det viktiga och att den ska fungera - blir slutsatsen kanske något annorlunda.
Fru talman! Jag tror att det är fler än jag som inte hörde något svar på frågan, så jag försöker en gång till: Med regeringens regelverk, som vi i dag diskuterar, vem är det som betalar om en stor kärnkraftsolycka motsvarande Fukushima med en kostnad på över 1 000 miljarder kronor sker i Sverige?
Fru talman! Det framgår mycket tydligt av regeringens skrivelse att skadeståndsansvaret är obegränsat. Bolagen är tvungna att sätta upp en säkerhet där det finns vissa belopp som man ska garantera. Men skadeståndsansvaret är obegränsat. Svaret på frågan är alltså tydligt.

Fru talman! Skadeståndsansvaret är obegränsat. Problemet är att lagstiftningen inte har trätt i kraft ännu. Alltså faller detta argument. Jag lyssnade på Jonas Jacobsson Gjörtlers anförande. Det var en hyllning till kärnkraften. Kärnkraften är en kassako. Kärnkraften subventionerar förnybara energikällor. Jag är beredd att ta den debatten när som helst, men nu handlar det faktiskt om den här skrivelsen och det riksdagsbeslut som fattades för två år sedan. Regeringen skulle återkomma och förklara vad subventioner är och, om det förekommer subventioner, också komma med lagförslag. Det är detta debatten handlar om. Vi har ännu inte fått en lagstiftning som tar tag i detta med ett obegränsat skadeståndsansvar. Vi har inte heller fått ett förslag på vilka som ska stå för kostnaderna över 11 miljarder kronor. Vem ska stå för den kostnad som Lise tog upp nu? Ja, inte är det ägaren, modern till bolaget. Det slår regeringen fast. Frågan blir: Vem står för den kostnaden? Är inte det också en statlig subvention om en stor olycka skulle inträffa?
Fru talman! Kent Persson menar att det som regeringen har lämnat besked om i skrivelsen är otillräckligt. Jag delar inte den uppfattningen. Jag tycker att regeringen har gjort en mycket noggrann genomgång av alla de olika delar där det skulle kunna föreligga subventioner och konstaterat att så inte är fallet. Sedan gäller det skadeståndsansvaret. Som Kent Persson vet har inte alla länder ratificerat Pariskonventionen ännu. När det sker kommer vi att få nya regler här också. Riksdagen har fattat beslut om det, men vi väntar helt enkelt på några andra länder. Det är väl ingen som tycker att det är särskilt lyckat att det är på det viset. Samtidigt tror jag att det är en fördel om vi kan ha samma regelverk i ett flertal länder och inte skaffar egna regler här. I viss mån tycker jag ändå att det är klokt att vänta på att de sista länderna - Belgien, Storbritannien och något land till - blir färdiga. Jag tror att det är klokt att vänta på det. Jag delar inte uppfattningen att mitt anförande var en hyllning till kärnkraften. Som jag har sagt tidigare tycker jag att kärnkraften får stå på sina egna ben. Det finns ingen anledning att skönmåla den. Problemet är att det snarare sker en svartmålning där det målas upp en bild av att staten subventionerar kärnkraften hårt. Med min genomgång ville jag visa att det faktiskt inte är så utan att det är precis tvärtom. Staten får in en väldig massa pengar från kärnkraften som kan användas till mycket. Jag säger inte att det är fel att man tar ut effektskatten, utan det är väl klokt. De pengarna kan användas till en lång rad andra saker.
Fru talman! Den debatten är jag beredd att ta vid ett annat tillfälle. Vad innebär det obegränsade skadeståndsansvaret? Jag blir inte riktigt klok på de svar som jag fått från Jonas Jacobsson Gjörtler och andra. Vem ska stå för den kostnad som överstiger det som den som har driftansvaret ska betala? Borde det inte vara ägaren, det vill säga modern till bolaget, som har det yttersta ansvaret om en kärnkraftsolycka inträffar? Eller är det så, som jag tolkar det, att ni egentligen vill skydda ägarbolaget från ytterligare kostnader och att det är skattekollektivet som får ta den smällen?
Fru talman! Nej, det är verkligen inte så att staten eller regeringen vill skydda kärnkraftsbolagen. Vi har också konstaterat att staten är ganska duktig på att klå de här bolagen på pengar, vilket kan vara rimligt. Jag tycker att det är tydligt att skadeståndsansvaret ligger på de bolag som driver kärnkraften. Miljöpartiet gör kopplingen till olyckan i Japan, och jag tror att också Kent Persson har nämnt de siffrorna. Det blir lite svårt att jämföra med en gigantisk naturkatastrof med jordbävning och 17 meter höga tsunamivågor. Då pratar vi om en naturkatastrof. I sådana lägen är det självfallet alltid staten som i slutändan får stå för kostnaderna om allting annat slås ut. Det är bland annat därför vi har en stat. Det är en av statens grunduppgifter att vara the lender of last resort, den som tar det yttersta ansvaret, om ingen annan finns där.

Fru talman! Jonas Jacobsson Gjörtler säger i sitt anförande att han tycker att det är en gedigen skrivelse. Det är nästan det enda han säger om skrivelsen i hela sitt anförande. Sedan fastnar han i ett mycket långt resonemang om skatter. Jag förstår att det är ett favoritämne. Vidare resonerar han om energipolitik i stort. Det är i och för sig mycket intressant - där håller jag med Vänstern och Miljöpartiet - och det hade kanske i någon mening varit en intressantare debatt än den vi har nu, som blir någon form av goddag-yxskaft-debatt. Jag tänker tillmötesgå Jonas lite grann på den här punkten genom att konstatera att den långsiktiga energipolitik med stabila spelregler som han säger är Alliansens prioritering drevs igenom med två rösters marginal i Sveriges riksdag. Den drevs igenom utan att vara en blocköverskridande överenskommelse. I min värld är inte det att skapa långsiktiga och stabila förutsättningar för vare sig den svenska industrin och dess konkurrenskraft eller de svenska hushållen. När det gäller det vi faktiskt debatterar här i dag skulle jag vilja ställa samma fråga till Jonas Jacobsson Gjörtler som jag ställde till Mats Odell: När kan vi förvänta oss att den lag som redan är beslutad om i Sveriges riksdag - och som jag utgår ifrån att alliansföreträdarna står bakom - träder i kraft? När har det gått tillräckligt lång tid för att man ska fatta beslut om att ta fram egna svenska regler? Hur länge är man beredd att vänta?
Fru talman! På den sista frågan har jag inte något bättre svar än någon annan i den här kammaren. Det har funnits en förhoppning om att det här skulle falla på plats ganska snart. Man har pratat om slutet av det här året. Jag kan inte bedöma huruvida det är realistiskt att tro att det blir så. Vi hoppas väl alla att det ska ske ganska snart. När det gäller det Jennie Nilsson inledde med vill jag säga att det inte var riktigt så att det enda jag sade var att det var en gedigen skrivelse från regeringen, utan jag gick igenom en del av de områden som belyses i skrivelsen. Jag konstaterade också att det inte föreligger några subventioner i enlighet med vad som står i skrivelsen. Lite mer utförligt var det nog, även om jag sedan gick över till att belysa den andra delen. Som jag har nämnt tidigare tycker jag att det blir lite skevt ibland i debatten. Det framställs som om kärnkraften får subventioner, vilket inte stämmer. Det är faktiskt tvärtom. Jag tror att det vore mycket bra med långsiktiga spelregler. Problemet är väl, som vi också har konstaterat här tidigare, att det största oppositionspartiet inte riktigt är berett att diskutera den springande punkten, det som så att säga är cloun för att nå fram till en sådan överenskommelse, alltså att man måste öppna dörren för att prata om kärnkraftens roll. Jag tycker att alliansregeringen och allianspartierna har en sund inställning till kärnkraften. Vi tycker att kärnkraften ska vara tillåten i Sverige. Det ska vara tillåtet att bygga och driva kärnkraft i Sverige, men den får klara sig själv. Den får klara sig utan subventioner, vilket konstateras i den här skrivelsen. Jag undrar hur Jennie Nilsson och hennes partikamrater resonerar. För ett par veckor sedan fattade LO beslut om att man vill förorda kärnkraft. Vi vet att partiledare Löfven har ett långt förflutet som kärnkraftspositiv. Men socialdemokraterna i riksdagen driver en helt annan linje. Det är lite intressant att se hur ni ska få ihop detta.
Fru talman! Återigen blir det väldigt uppenbart att regeringspartiernas företrädare gärna vill prata om allt utom om skrivelsen. Det är i och för sig förståeligt, eftersom det inte finns så mycket att säga om den. Jag kan tycka att det är humoristiskt i någon mening att vi har en företrädare för det största regeringspartiet som är bekymrad över vad oppositionen tycker och inte tycker i energifrågan eller huruvida vi är överens eller inte överens på olika nivåer. Jag vill dessutom poängtera att om man skulle göra en blocköverskridande energipolitisk överenskommelse om energifrågan skulle den handla om betydligt mer än bara om kärnkraften. Det borde finnas mycket som vi skulle kunna diskutera och komma överens om på hela det här området, men framför allt borde det vara beklämmande för Jonas Jacobsson Gjörtler att bläcket inte ens hann torka på det förslag som togs med två rösters övervikt i denna kammare innan två av partierna som ingår i överenskommelsen, Folkpartiet och Centerpartiet, gick ut och tolkade det alldeles olika. Jag hade tänkt att den här debatten inte skulle handla om det, för den debatten har redan tagits i den här kammaren, och den kommer alldeles säkert att tas upp igen vid ett flertal tillfällen. Man kommer ständigt tillbaka till den. När det gäller Socialdemokraterna och vår syn på energiöverenskommelsen har vi flera gånger slagit fast att vi anser att det är av yttersta betydelse, faktiskt helt avgörande, att man får till en blocköverskridande energiuppgörelse som skapar långsiktiga spelregler och konkurrenskraft för vår svenska energi. Det är en märklig inställning från regeringen att för att kunna sätta sig i en sådan förhandling måste det först finnas garantier för vad man ska tycka och inte tycka. Så går inte en förhandling till. Men det är klart att har man den inställningen är det kanske inte så konstigt att de partier som sedan har tvingats in i en uppgörelse, eller hur det nu har gått till, fått redovisa sina åsikter i förväg och sedan inte står för dem när de väl kommer ut ur rummet.
Fru talman! När det gäller om det blir en debatt om kärnkraft eller om subventioner går det lite grann in i vartannat. Jag hävdar att det beror på vad ingångsvärdena är. Synen på kärnkraften och energipolitiken styrs lite grann av vad man har för övergripande mål. Ser man kärnkraften som den stora fienden bygger man sin politik utifrån det. Då letar man efter subventioner som inte finns, och då berör vi det som behandlas här i skrivelsen. Ingångsvärdena spelar alltså väldigt stor roll. Jag konstaterar att skrivelsen är gedigen. Regeringen har gjort ett ordentligt och noggrant arbete och gått igenom område för område och konstaterar att det inte föreligger några subventioner. Detta låter inte Socialdemokraterna sig nöja med, eftersom de, här i riksdagen åtminstone, tycker att kärnkraften ska bort. Jag kan tycka att det är lite märkligt ändå att de inte är oroade över vad som händer med industrin om man får en sådan utveckling. Jag tycker att det är viktigt att vi har en energipolitik som kan säkra jobb och rimliga priser för hushåll och företag.

Fru talman! Dagens debatt handlar om huruvida det finns några subventioner till den svenska kärnkraften eller ej. Jag ber om ursäkt om en del kan uppfattas som upprepningar av vad föregående talare har sagt, men jag ska göra mitt bästa för att vidga diskussionen något. Att vi över huvud taget debatterar frågan beror på att en skrivelse från regeringen har lämnats i ärendet, vilket var beställt av oss i näringsutskottet. I skrivelsen redovisar regeringen att man mycket noggrant arbetat igenom samtliga politikområden för att se om det fanns direkta eller indirekta subventioner till kärnkraften. Denna kontroll visar med all önskvärd tydlighet att det inte finns några sådana, och därmed föreligger det inte heller något behov av eller stöd för någon ytterligare lagstiftning. Till detta faktum ska läggas att alliansregeringen nästan har fyrfaldigat det belopp som kärnkraftsbolagen måste garantera direkt vid ett eventuellt tillbud från 3 till 11 miljarder, som vi har hört här tidigare. I driftsbolagen finns de sakförsäkringar som ger ytterligare 15-20 miljarder. Dessutom har regeringen infört ett obegränsat skadeståndsansvar för de bolag som äger och driver reaktorn. Detta innebär sammantaget att Sverige har högre krav än vad de flesta andra länder har och väsentligt högre krav än vad den internationella överenskommelsen, Pariskonventionen, ställer. Jag skulle egentligen kunna ha slutat mitt anförande med detta, fru talman, men det finns några allmänna reflexioner att göra med anledning av ämnet och de motioner som behandlas i betänkandet. Jag kan konstatera att såväl Vänsterpartiet som Miljöpartiet har väckt motioner i ärendet, och enligt dem är det mycket som kan vara subventioner av kärnkraft. Skulle sådant som de själva tycker är subventioner gälla också för andra saker skulle det mesta i vårt samhälle dramatiskt förändras, upphöra eller förbjudas. För dessa båda partier gäller inte solidaritet och rättvisa in i energins område. Nej, där har de utsett sitt mobbningsoffer för länge sedan. Fru talman! Det man främst skjuter in sig på är det så kallade skadeståndsansvaret, men om man ska införa detta ansvar på det sätt som de vill borde samma regler gälla även andra energislag. Vem ska betala, och hur mycket ska man betala när dammar brister, när älvar och vattendrag svämmar över och vid utsläpp av koldioxid, kvävedioxider och partiklar? Två miljoner människor dör en förtida död varje år bara i Indien på grund av fossilkraft. I det Tyskland som kärnkraftsmotståndarna hyllar för sitt beslut att stänga ned kärnkraften, ökar kolanvändningen med 13,5 procent redan under detta år med ökade utsläpp, sjuka och till sist döda som följd. Minst 160 000 människor dog till följd av den stora dammolyckan i Banqiao i Kina i mitten av 70-talet. Ansvaret för olyckor talas det inget om från V och MP när det gäller andra kraftslag. Också den så hyllade vindkraften påverkar och skadar miljön genom buller, ljus och skuggor, förstörd natur och boendemiljö, miljöfarlig brytning av sällsynta jordartsmetaller, sopberget av uttjänta plastlaminater i de gamla vingarna och så vidare. Men om allt detta talas det tyst, och helst inte alls. Att införa obegränsat skadeståndsansvar med ansvarsgenombrott som dessa partier vill är inte heller i överensstämmelse med svensk lagstiftning. Frågan om så kallat ansvarsgenombrott har utretts vid flera tillfällen, och resultaten av utredningarna visar entydigt att det inte är möjligt att utforma en sådan regel på ett rättssäkert sätt och självfallet inte för ett enda energislag. Detta har bland annat riksdagens civilutskott konstaterat vid ett flertal tillfällen, så också denna gång. Sjukvård vid radiologiska skador är också en subvention av kärnkraften enligt Miljöpartiet. Därför ska kärnkraftsägarna stå för denna typ av vård. Men också här saknar förslagen all rim och reson eller verklighetsförankring. Då borde alla sjukvårdskostnader bekostas av dem som producerar något som orsakar mänskliga skador, vilket inte är fallet. Detta jagande efter subventioner som inte finns härstammar självklart från dessa partiers ensidiga motstånd mot kärnkraft. Man strävar efter en värld där reaktorer som producerar ren, billig och klimatsmart el stängs och där resultatet blir sämre tillväxt, elbrist, elområden, ökade utsläpp av växthusgaser, partiklar, cancer och förtida död. Det är konstigt, men jag har aldrig sett det skrivas rakt ut i deras partiprogram - har ni? Fru talman! Tyskland framställs ofta som ett strålande föredöme för kärnkraftsmotståndarna. Där har man helt nyligen bestämt sig för att ta bort kärnkraften helt och hållet på kort tid - ett lätt panikartat beslut av en pressad regering. Resultatet ser vi redan nu. Hur mycket man än satsar på och subventionerar förnybar energi kommer det inte att räcka, utan det är återigen ökad kolproduktion - 13,5 procent bara under 2012 - som ska rädda den tyska energipolitiken. Den kompletteras med fransk kärnkraft eller rysk fossilgas. 4,4 terawattimmar importerades till exempel under det första halvåret efter beslutet. Det kostar mycket. En första studie som nyligen genomförts fann att omställningen till förnybara energikällor blir betydligt dyrare än vad man tidigare trott. År 2020 kommer de tyska elkonsumenterna att behöva bidra med 21,5 miljarder euro, ungefär 200 miljarder svenska kronor, i extra kostnader orsakade av övergången till förnybara energikällor. Vad mer händer om vi skulle få bort kärnkraften som Miljöpartiet och Vänsterpartiet och ibland också Socialdemokraterna föreslår? I Dagens Nyheter i maj i år kunde man läsa att i Japan, där kärnkraften tillfälligt stängdes av för översyn efter jordbävningarna och tsunamin förra året, är man nu beroende av att importera olja och gas för att klara av den mest basala energiförsörjningen. Resultatet blir elbrist med avstängd el under vissa tider och en industri som tvingas vara i gång på nätterna eller slå igen och ett underskott i Japans handelsbalans för första gången på mycket länge. Läget blir ett annat nu när 22 reaktorer är på gång att startas igen. Medier och kärnkraftsmotståndare har låtsats som om Japan skulle stänga av sin kärnkraft för gott, men så är absolut inte fallet. 22 reaktorer körs i gång under juni, och fler lär följa därefter. I Sverige har vi provat vägen med avstängd kärnkraft och sett vad konsekvenserna egentligen blev. När Barsebäck 1 stängdes i slutet av 90-talet ökade utsläppen i Sverige. För varje timme med avstängd kärnkraft gav den ökade användningen av dansk kolkraft enligt SMHI ökade utsläpp i form av till exempel 1 700 kilo extra svavel, 860 kilo extra kväveoxider och 560 000 kilo koldioxid, förutom de 25-30 miljarder i skadestånd som vi fått betala till ägarna för att den dåvarande regeringen brutalt stängde av ett väl fungerande elkraftverk. Till det kan vi lägga de nyligen införda elprisområdena som är ett direkt resultat av den rödgröna avstängningspolitiken. Fru talman! För min egen och Folkpartiets del är vi av den åsikten att olika energislag inte ska subventioneras utan måste stå på egna ben, precis som kärnkraften redan gör. När det gäller bioenergi och vindkraft och deras subventioner verkar det vara så att kärnkraftskritiker inte håller med utan i stället vill ha ökade ambitionsnivåer när det gäller bidrag och skattepengar till den förnybara energin. Den svenska energipolitiken haltar egentligen betänkligt. Vissa energislag jagas med käpp och spö medan andra göds med hundratals miljarder av skattebetalarnas pengar. Man kan verkligen fråga sig hur det har blivit så här. Låt oss sätta in subventionsfrågan i ett något större perspektiv. Hur ser energimarknaden ut? Vilka subventioner finns? Låt mig sedan göra en liten översikt, en neutral komparativ jämförelse! Fru talman! Förnybar energi får stora direkta och indirekta subventioner - det är subventioner vi talar om i dag. Det är genom elcertifikaten som en del av stödet fås. Certifikaten infördes år 2003. Folkpartiet var emot dem då. Enligt nu gällande beslut ska de finnas till år 2020 och sedan försvinna. Sedan 2007 syns de tyvärr inte längre på elräkningen, vilket är att beklaga. Jag hoppas att vi skyndsamt inför den uppgiften igen. Fru talman! Jag har låtit riksdagens utredningstjänst, RUT, räkna på hur mycket certifikaten kostat hushållen sedan de infördes och därmed vad de inneburit för subvention för vindkraften. På sju år, mellan 2003 och 2010, har vindkraften enbart genom elcertifikaten fått en subvention som kostat drygt 30 miljarder kronor, det vill säga en extra kostnad för alla oss elkonsumenter på den redan alldeles för höga elräkningen. Men det stannar inte vid det. Det kommer att kosta skattebetalarna gigantiska belopp att ansluta stora mängder vindkraft till elnätet framöver. Den totala kostnaden med utbyggda mål och ramar kommer till sist troligen att mätas i hundratals miljarder. Tanken svindlar. Sedan finns också det så kallade vindpilotstödet, ett stöd till marknadsintroduktion för storskalig vindkraft. 700 miljoner kronor går till detta. Fram till 2009 fanns ett extra stöd till havsbaserad vindkraft om 12 öre per kilowattimme. Boverket har tidigare haft ett särskilt planeringsstöd för vindkraft. 80 miljoner per år utbetalades för detta. Utöver allt detta finns det många andra saker, bland annat subventioner från myndigheter som kan vara svårare att sätta exakta krontal på. Här är Energimyndigheten en dominerande aktör som sedan tidigare har ett tydligt och ganska extremt uppdrag att främja och möjliggöra utbyggnaden av vindkraften i Sverige. Hela myndigheten är skapad för enbart detta ändamål. Energimyndigheten ska enligt regleringsbrevet för 2012 ha en pådrivande roll och skapa förutsättningar för att uppnå planeringsramen. Det här blir en uppräkning, fru talman, men jag anser att det behövs för helheten.

Energimyndigheten bistår dessutom kommuner och länsstyrelser. Man ansvarar för webbplatsen www.vindlov.se och ska underlätta tillståndsprocesser för projektörerna. Man analyserar och kommenterar regelverket för etableringarna och hjälper till på alla sätt. Det finns nationella vindkraftssamordnare i fyra regioner, Nord, Mitt, Sydväst och Sydost. Vindkraftssamordnare utses av regeringen. Det nationella Nätverket för vindbruk är bildat för att "sprida kunskap och information om vindkraft och stödja regionala initiativ av nationell betydelse". Energimyndigheten fungerar som sammanhållande kraft i nätverket samt planerar och organiserar arbetet. Fru talman! Detta var ett axplock. Tala om subventioner! Inget annat energislag får så mycket samhälleligt stöd i kronor och i myndighetshjälp. Låt oss göra ett tankeexperiment. Byt ut ordet "vindkraft" i allt som jag hittills sagt mot ordet "kärnkraft". Du milde tid! Vi hade haft ett kärnkraftverk i varje kommun med självaktning och en handfull extra i Norrland. Ett sådant gigantiskt samhällsstöd vi ger ett energislag medan vi jagar och pinar livet ur ett annat! Det finns ingen rim och reson i detta. Kärnkraftsmotståndarna hävdar envist, nästan religiöst, att kärnkraften är subventionerad. Tvärtom drabbas den av flera pålagor, så att den blir ännu dyrare. Effektskatten - straffskatten - på 5,5 öre per kilowattimme är en sådan extra pålaga på bara kärnkraften som dränerar investerare och ägare på kapital. Dessutom betalar kärnkraften en fastighetsskatt som är högre än den som utgår för andra energislag. Återigen är det en straffskatt på kärnkraften. Fru talman! Miljöpartiet hävdar ofta - dock inte just i dagens debatt - att inget land bygger ny kärnkraft, men ingenting kan vara mer fel. Det är 63 reaktorer i världen som nu är under uppförande eller genomgripande renovering. Det planeras 160 nya reaktorer i världen, och det finns 329 föreslagna reaktorer. Även detta påstående kan vi alltså sticka hål på. Fru talman! För mig och Folkpartiet är kärnkraften inte problemet i energipolitiken. Vår oro är i stället ett Sverige med energibrist, höga elräkningar för vanligt folk och företag och ökad import av smutsig fossilbaserad el. Denna situation uppstår inte om vi fortsätter att använda och utveckla ren, säker och effektiv svensk kärnkraft. Vi ska inte vara rädda, som de rödgröna är, men vi ska vara beredda. Det är den stora skillnaden mellan alternativen. Och vi vill gärna, fru talman, ja, mer än gärna, ha en energiproduktion helt fri från subventioner, precis som kärnkraften redan är. Fru talman! Jag yrkar bifall till förslaget i betänkandet och avslag på motionerna.

Fru talman! Eva Flyborg ansluter sig till de övriga representanterna från allianspartierna och försöker ägna debatten åt att hylla kärnkraften i stället för att prata om den specifika och viktiga frågan om kärnkraftssubventioner. Jag kan konstatera att den förnybara energin i världen växer snabbare än kärnkraften och den fossila energin tillsammans. Eva Flyborg vill gärna fokusera på övriga energislags eventuella subventioner. Det är en jätteviktig fråga som jag gärna diskuterar vilken dag som helst. Men i dag handlar frågan om att regeringen har lovat att just kärnkraften inte ska ges några subventioner vare sig direkt eller indirekt. Det är regeringens eget löfte. Om Eva Flyborg inte instämmer i det beslutet kanske den debatten behöver ske internt i regeringen. Om kärnkraften är så säker som Eva Flyborg och Folkpartiet hävdar borde det inte vara några problem att få marknaden att försäkra kärnkraften. Men om den inte är så säker att marknaden och de privata försäkringsbolagen vill försäkra den kanske kärnkraften inte är en så bra idé. Slutsatsen av dagens debatt är att kärnkraften anses så osäker att den inte kan försäkras med vanliga försäkringsmetoder utan är beroende av att staten agerar försäkringsbolag. Som Lena Ek sade här i kammaren den 5 juni innebär dagens situation att det är svenska staten som står som garant ifall det skulle ske en stor kärnkraftsolycka.
Fru talman! Lise Nordin nästan beklagar sig över att jag talar om subventionerna. Jag uppfattar det lite så. Det är väldigt viktigt att man i en sådan här debatt, som rör om det finns subventioner till kärnkraften eller inte, vilket vi nu har konstaterat att det inte finns, lyfter blicken något och ser hur det ser ut runt omkring. På vilka sätt tävlar de olika energislagen mot varandra? Man har med förödande tydlighet, fru talman, kunnat konstatera att kärnkraften inte får några subventioner. Däremot får de stora och kraftiga pålagor. Man försöker näst intill straffa ut ett enda energislag medan andra kostar skattebetalarna stora pengar, till exempel Miljöpartiets alternativ med förnybart och framför allt vindkraft i spetsen. Bara elcertifikaten har under de sju år som riksdagens utredningstjänst tittade på kostat skattebetalarna inte 100 miljoner, inte 200 miljoner, inte 1 miljard, utan 30 miljarder i extra pålagor, förutom det som vi politiker ibland lägger på i form av skatter och andra höga energikostnader. Fru talman! Det absurda i hela debatten i dag är att Miljöpartiet låtsas som det regnar för sitt eget förslag och det de själva har att komma med. De jagar fullkomligt frenetiskt, nästan religiöst, varje antydan till att det skulle finnas något stöd för kärnkraften, som tjänat oss så väl i så många år. Kärnkraften har inga extra stöd. Vi har kunnat konstatera det i dag. Vi visste redan innan att kärnkraften i stället dras med skatter, straff och extra pålagor. Det blir nästan ett litet löjets skimmer från Miljöpartiets sida.
Fru talman! Jag kan konstatera att Eva Flyborg har en totalt annan uppfattning än Citigroup, världens största finansbolag, som fastslår att det aldrig byggts kärnkraft någonstans i världen utan statliga subventioner. Jag är överens med Eva Flyborg på en punkt, nämligen att elproduktion behöver ett ekonomiskt stöd för att komma i gång med sin teknikutveckling. Kärnkraften är som en tonåring som aldrig flyttar hemifrån och betalar sina egna elräkningar. Det finns i dag ett stöd till vindkraften som tydligt syns på elräkningen. Vindkraftsbranschen själv säger att den kommer att kunna stå på helt egna ben utan statligt stöd runt år 2020. Det är en ganska ny teknik som redan klarar att stå på egna ben. Jag väntar på den dag då kärnkraftsbolagen kan säga detsamma, att de kan bygga ny elproduktion utan någon form av statligt stöd. Jag undrar också om Eva Flyborg har tagit del av Energimyndighetens egna beräkningar. Det ekonomiska stöd som har getts till vindkraften har totalt sett varit en vinstaffär för både hushåll och företag. Det har totalt sett sänkt elpriset när vi har fört in ny förnybar energi. Det råder inget tvivel om att det är billigare att bygga ny förnybar energi än ny kärnkraft. Det visar exemplet i Finland, där kärnkraftselen kommer att vara 20 öre dyrare än dagens vindkraftsel. Den här debatten handlar om vem som ska betala för kärnkraften. Jag har inte fått något svar när jag tidigare frågat representanter för allianspartierna. Kanske kan Eva Flyborg svara mig. Vem betalar, med regeringens politik, om en stor kärnkraftsolycka skulle ske i Sverige?
Fru talman! Lise Nordin gjorde en liten rolig jämförelse med att kärnkraften skulle vara som en tonåring som vägrar att flytta hemifrån. Ska man göra en sådan jämförelse är snarast vindkraften att betrakta som en liten bebis som inte ens har lämnat barnkammaren eller nappstadiet. Snuttefilten i form av stora statliga subventioner och bidrag släpper man inte i första taget, och inte Miljöpartiet heller i denna dags debatt. Fru talman! Sanningen är att alliansregeringen har höjt skadeståndskraven rejält på olika sätt. Det har till exempel gjorts med fonden från 1 öre till 2,2 öre. Det är en stor procentuell skillnad och kommer att ge resultat i kronor och ören. Men varför höjdes det inte tidigare när Miljöpartiet kunde påverka sina rödgröna kamrater? Varför är det en alliansregering som ser till att skadeståndsbeloppen höjs? Varför är det så? Jag tycker att Miljöpartiet har lite att fundera på när man klagar på vad regeringen trots allt gör när man själv inte har gjort det tidigare. Fru talman! Miljöpartiet skulle kunna fundera på hur broderpartier gör, till exempel i Finland. Där har ledande strateger gått ut och sagt: Vi älskar inte kärnkraft. Men vi tycker att kärnkraft är mycket bra, eftersom vi vill ha bort de fossila energislagen från den finska marknaden. Där tycker man att kärnkraften är bra. Enligt en undersökning av utredningstjänsten är det något som ses som positivt hos deras egna väljare, att de säger att kärnkraften är bra inte minst av dessa orsaker, nämligen att kunna få bort de fossila bränslena. Fru talman! Som en sammanfattning av debatten blir det nästan lite fånigt och löjligt när Miljöpartiet jagar subventioner som inte ens finns när man i sitt eget alternativ göder de alternativ man själv för fram i form av förnybart och då speciellt vindkraft. Den jämförelsen haltar betydligt, fru talman.
Fru talman! När jag lyssnade till Eva Flyborg funderade jag över vad syftet egentligen var med anförandet. Det sades ingenting om skrivelsen utan om allting annat runt omkring den. Det handlade om subventioner av förnybart, varför det inte fanns några krav på de sällsynta jordartsmetallerna och så vidare. Debatten handlar inte om det. Majoriteten i riksdagen, där Eva Flyborg var med, har fattat ett beslut om att regeringen skulle återkomma med ett förslag på definition av vad en subvention är för någonting och eventuellt lagförslag eller andra åtgärder. Det är vad debatten handlar om. Att Folkpartiet tidigare inte var med på att införa certifikatssystemet, det som jobbades fram mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet, är de flesta medvetna om. Ni var också emot höjningarna av effektskatt och fastighetsskatt, Eva Flyborg. Det var ni emot tills ni kom till makten. Sedan har ni höjt dem. Det är tydligt att det var mot din vilja. Det visar ganska tydligt att det finns en stor oenighet inom regeringen när det gäller energipolitiken. På något annat sätt kan jag inte tolka det. Hela ditt anförande gick ut på att du förfasade dig över de subventioner som fanns till förnybar energi. Visst är det väl ändå lite märkligt när en utredning talar om att det saknas 30-40 miljarder i den fond som ska ta hand om slutresterna av kärnkraftsavfallet och man inte är beredd att införa en höjning för den? Är inte det att betrakta som en subvention? Det är min direkta fråga till Eva Flyborg.
Fru talman! Jag förfasade mig inte över vindkraften, utan jag redogjorde för hur det ser ut. Att jag redogör för sanningen och den faktiska verkligheten är inte konstigt. Det blir väldigt mycket och låter som en uppräkning på stöd efter stöd, bidrag på stöd, hjälp på stöd och bidrag. Det är möjligt att det låter som att man förfasar sig. Det kanske man borde göra. Man kan fråga sig hur mycket allt detta har kostat det svenska samhället genom åren. Vad hade hänt om vi inte hade lagt en död mans hand över hela kärnkraftsindustrin? Vad hade hänt om vi fortsatt på den investering och den goda tanke som Socialdemokraterna hade när de startade atomprogrammet i Sverige? Det var bra gjort. Det ska jag villigt erkänna. Det var inte alla som förstod det på den tiden, men det förstår vi nu. Det blir lite konstigt om jag förfasar mig när jag redovisar hur verkligheten egentligen ser ut. Jag har talat om skrivelsen, Kent Persson. Men jag ville vidga perspektivet något. Det är alltid lätt att förlora sig i enskildheter och detaljer. Det är nyttigt för Sveriges riksdag och även svenska folket att fundera på: Hur ser detta ut i jämförelse med allting annat? Är det verkligen så som oppositionen säger att detta inte var bra genomgånget och att det finns andra saker? Hur ser detta ut i relation till annat? Det tror jag är väldigt viktigt att man funderar på nu och då. Regeringen har nu återkommit, precis som den lovade att den skulle göra och som näringsutskottet begärde. Nu har man återkommit. Efter att ha följt arbetet lite på distans men ändå med lite insyn kan jag säga att det inte finns någon sten som man inte har lyft på eller någonting som man inte har kammat igenom. Där har verkligen allting gåtts igenom. Man kan inte ta bort en subvention eller ett stöd som inte finns.
Fru talman! Jag kan konstatera att Eva Flyborg anser att det inte är någon subvention när kärnkraftsbolagen inte står för sina egna kostnader när det gäller avfallshanteringen. Det var det första. Det andra, som gjorde mig väldigt häpen, är att Eva Flyborg hyllade Socialdemokraternas atomprogram från början av 50-talet. Det gick ut på att utveckla kärnvapen i Sverige. Det är fantastiskt! Är det verkligen så att det är den linje som Folkpartiet driver, att vi ska ha ett eget atomprogram, och att man därför är så välvillig till en utveckling av och en satsning på kärnkraften i Sverige? Det blir slutsatsen. Kärnavfallsfonden är i dag subventionerad. Tycker du, Eva Flyborg, att det är rimligt när vi har som princip att förorenaren ska betala att man inte täcker de kostnaderna? Kan jag inte få ett enkelt svar, ja eller nej, på den frågan?
Fru talman! Det kan man absolut få. Återigen: Den svenska alliansregeringen har höjt avgiften till kärnavfallsfonden, som Kent Persson frågar om. Jag kan inte svära på om det är exakt 50 miljarder i fonden, men det är runt 50 miljarder, möjligtvis något mindre. Det beror också på att fonden fluktuerar med räntan, som går upp och ned. Det vet Kent Persson och hela oppositionen i övrigt, så jag tar inte frågan så himla allvarligt. Det finns svar på den som Kent Persson nu har hört i tre olika versioner. Till slut ska väl droppen urholka stenen även i det här fallet. Den här regeringen höjde avgiften från 1 till 2,2 öre, om jag inte kommer ihåg helt fel. Det gjorde inte Kent Persson när han hade makten och hade möjlighet att höja avgiften, om man redan då tyckte att det var underfinansierat och inte räckte till - vad vet jag. Alliansregeringen tar sitt ansvar och gör detta. Det är lite synd att man inte kan erkänna kärnkraftens goda sidor, att man hela tiden vill jaga saker som inte finns och ser spöken på ljusan dag. Man kan inte ta bort en subvention som inte finns - det är egentligen den logiska slutsatsen av hela debatten i dag.

Fru talman! Nej, Eva Flyborg, den logiska slutsatsen av debatten så här långt i dag är tyvärr att regeringen är mer splittrad än vad vi ens trodde i den här frågan. Jag vet knappt var jag ska börja och kommer inte att hinna med allt som jag skrev upp som punkter från Eva Flyborgs anförande. Men jag får ta upp några. Först och främst kan man, när man lyssnar till Eva Flyborgs anförande, få intrycket att hon är emot förnybar energi. I replikskiftet använde hon dessutom uttryck som absurda subventioner, när hon pratade om de subventioner som finns till vindkraft och annat. För mig blir det lite märkligt, inte minst med tanke på att jag har uppfattat subventioner till vindkraft och förnybar energi som tydliga centerförslag. Är det återigen en smocka rakt mot Centerpartiet som vi hör här, eller är det bara så att Eva Flyborg uttrycker sig oerhört slarvigt i debatten och kanske inte ens är medveten om vilka frågor som hennes kolleger i regeringen driver? Båda delarna tycker jag är klart besvärande. Hon drar upp elprisområdena i debatten, vilket blir ännu märkligare. De är ju en direkt följd av att vi i någon mening har en inkompetent regering som inte ens hävdar Sveriges ståndpunkter i EU, utan helt enkelt låter en myndighet gå in och fatta beslut utifrån helt bisarra omständligheter, vilket i grunden handlar om att vi inte har lyckats bygga ut överföringskapaciteten; det är ju inte en total brist på energi i landet. Slutligen: Eva Flyborg säger åter och åter att det inte finns några subventioner. Anser Eva Flyborg att det faktum att man inte har ett obegränsat skadeståndsansvar och inte ens har lyckats införa det lagförslag om att höja skadeståndskravet som riksdagen är överens om inte ens indirekt innebär en subvention? Är det så man ska tolka Eva Flyborg?
Fru talman! Det blir nästan fånigt. Regeringen är inte splittrad i den här frågan. Vi står enade tillsammans, en för alla, alla för en, precis som de fyra musketörerna gjorde på sin tid. Däremot är oppositionen sorgligt splittrad. Men det får ni tillfälle att redovisa för väljarna längre fram, och det behöver jag inte kommentera mer än så här i dag. Nej, jag är över huvud taget inte emot det förnybara. Men jag är realistisk. Jag sade just i mitt anförande att jag vill tala om hur det ser ut. Oppositionen har med enad kraft och stämma - åtminstone i det fallet - försökt påvisa att kärnkraften har subventioner som är otillbörliga, medan man inte med ett ord nämner sitt eget alternativ eller vilka subventioner de får. Det blir en sned debatt, där man egentligen inte förstår vad man resonerar om, ifall man inte är mycket insatt i de här frågorna. Man ska säga som det är och inte lägga dimridåer och gömma sig bakom dem. Det är min enkla utgångspunkt. Det tänker jag hålla mig till även framöver, oavsett vilket ämne det gäller. Fru talman! Elprisområdena är en direkt följd av att man stängde Barsebäck elkraftverk i Skåne, med en enorm obalans i just elproduktionen i Sverige som följd. Den mesta elkonsumtionen sker i de södra delarna av landet, vilket Jennie Nilsson också vet. Just där det är som minst elproduktion, där slog man till och stängde en ren, säker och effektiv elproduktion, med en stor obalans som följd. Det är inte nog med det, fru talman, utan man underlät att se till att det fanns tillräckligt mycket kraftöverföring från norr till söder, vilket också bidrog till att det blev en ännu större obalans än vad det hade kunnat bli annars, om man hade väntat med att stänga Barsebäck. Om man nu nödvändigtvis skulle göra detta gigantiska misstag kunde man ha väntat tills det fanns bättre överföringskapacitet. Frågan om det obegränsade ansvaret har vi svarat på och sagt att det obegränsade ansvaret gäller. Det gäller enligt svensk lagstiftning och inte enligt tysk eller annan lagstiftning, som inte går att jämföra. Vad gäller Pariskonventionen, fru talman, väntar vi på andra länder. Vi står redan bakom detta i Sveriges riksdag och inväntar andra länder.
Fru talman! Elprisområdena förtjänar en egen debatt, kan vi konstatera. Faktum kvarstår: Det var den här regeringen som lät en myndighet gå in och fatta beslut som man inte behövde fatta, vilket fick som konsekvens att man låter industri och konsumenter stå för priset för att det inte finns tillräcklig överföringskapacitet och låter dem göra det i en enda region. Det är Eva Flyborgs och hennes regerings ansvar - ingen annans. När det gäller subventioner och skälet till att Eva Flyborg tycker sig vara tvingad att redovisa alla typer av subventioner som finns när det gäller förnybara alternativ måste jag kanske påminna Eva Flyborg om en sak. Det vi debatterar i dag är en skrivelse som vi har fått till riksdagen med anledning av att vi för två år sedan debatterade en annan proposition som handlade om kärnkraft och som innebar att man tillät förnybar energi men med det tillägg - som jag antar var en eftergift åt Centerpartiet - som handlade om att man skulle se till att kärnkraftsindustrin åtminstone bar sina egna kostnader. Det har tagit två år för regeringen att komma tillbaka med en skrivelse, och nu står vi här och tjafsar om huruvida det finns en subvention eller inte, direkt eller indirekt. Det är frågan om kärnkraft som är på bordet. Det är därför vi andra i debatten koncentrerar oss på just den frågan. Den fråga som jag inte fick svar på får jag väl återupprepa: Är Eva Flyborgs svar att det faktum att man inte har höjt skadeståndsansvaret - genom att inte få på plats den lag som vi är överens om, som är beslutad i Sveriges riksdag och som gäller en ändring från 3 till 11 miljarder - innebär att hon inte anser att det finns ens en indirekt subvention när det gäller skadeståndsansvaret? Ska jag tolka Eva Flyborg så?
Fru talman! Med risk för att låta tjatig: Alliansregeringen har höjt och skärpt skadeståndskrav. Det är det som den här regeringen har gjort. Jennie Nilsson får läsa betänkandet lite noggrannare nästa gång. Men varför gjorde då inte Jennie Nilsson och hennes kumpaner detta när ni hade makten och hade möjlighet att göra det? Varför gjorde ni inte det redan då? Det låter som om att det har varit för lågt alldeles för länge. Detta med att det är den här regeringen som har infört elprisområden: Låt mig inte ta hela debatten nu utan bara konstatera att vi fick göra det bästa vi kunde när vi ställdes inför EU:s krav och inte fick lov att ha de enhetliga priser i ett enda prisområde som vi då hade, för att bland annat klara avstängningen av Barsebäck. Vi fick inte ha det. Vi ställdes inför fait accompli. Vi behövde göra något åt det. Det fanns risk för höga skadestånd men också risk för att andra länder hade kunnat stämma Sverige inför domstol, med höga retroaktiva skadestånd dessutom för att vi hade agerat på ett sätt som man inte får enligt EU-lagstiftningen. Allt härrör sig från beslut som S-regeringen fattade, snabba beslut: Stäng kärnkraften! Men man såg inte till att det fanns annan elproduktion eller överföringskapacitet nog, inte heller inom gällande EU-lagstiftning, som man borde ha haft koll på. Pariskonventionen, fru talman, har vi redan beslutat om i Sveriges riksdag. Det vet Jennie Nilsson. Det finns ingen anledning att tala vidare om det. Vi har redan sagt ja till den. Vi väntar på två länder. Jag tror att det är Belgien och Italien. När de har ratificerat så har alla infört det samtidigt. Vi tjafsar inte om subventioner, som Jennie Nilsson uttryckte det, för kärnkraften. För det finns inget att tjafsa om när det gäller detta. Däremot ska man ge en sann bild av vad det förnybara och främst vindkraften kostar svenska skattebetalare. Det tycker jag är att vara ärlig mot väljarna, att säga som det är. Om ni nu så gärna vill ha en överenskommelse, vilket jag skulle välkomna, som jag har sagt i flera debatter och i bloggar och på annat sätt, låt oss sätta oss ned! Men villkora det inte med olika saker!

Fru talman! Alla kostnader som överstiger 11 miljarder ska svenska folket betala, säger Kent Persson från Vänsterpartiet, Jennie Nilsson från Socialdemokraterna och Lise Nordin från Miljöpartiet. Även om mina allianskamrater har upprepat i den här talarstolen vad försäkringsansvaret innebär verkar inte våra kamrater i oppositionen ha uppfattat det. Så jag tar mig friheten att upprepa det igen. Regeringen har alltså fyrfaldigat det belopp som kärnkraftsbolagen måste garantera om det skulle hända en olycka. Tidigare var det 3 miljarder. Det höjs nu till 11 miljarder. Förutom de 11 miljarder kronor som varje enskild kärnkraftsägare måste garantera har regeringen säkerställt att det är i driftsbolagen, alltså i de bolag där kärnkraften drivs, som sakförsäkringarna ska finnas. Det gör att vi får ytterligare 15-20 miljarder tillgängliga vid en eventuell olycka. På toppen av det har vi infört ett obegränsat skadeståndsansvar, vilket i sin tur innebär att så länge det finns ett värde kvar i det bolag som äger och driver reaktorn kan vi fortsätta att mäta ut för att täcka de kostnader som skulle kunna uppstå i samband med en olycka. Det här innebär sammantaget att Sverige ställer högre krav än de flesta andra länder. Vad är då ett obegränsat försäkringsansvar? Ja, det obegränsade ansvaret innebär att bolagets samlade tillgångar kan tas i anspråk om det skulle behövas för att kunna betala ut skadeståndsersättning i samband med en radiologisk olycka. Det obegränsade ansvaret gäller för ägaren av reaktorn, inte för ägarens ägare, det vill säga moderbolaget. Det är alltså det aktuella aktiebolaget som vid en eventuell olycka skulle bli obegränsat skadeståndsskyldigt. I det här fallet skiljer sig egentligen inte kärnkraft från annan industriverksamhet, till exempel vattenkraft. Aktiebolagsformen har tillkommit för att ägarna inte ska vara skyldiga för mer än de summor som de har investerat i bolagen. Om en ansvarsförflyttning till ägarnas ägare skulle ske för kärnkraften undrar jag: Varför ska vi stanna där? Skulle vi inte kunna sätta gränser även för annan potentiell miljöfarlig verksamhet? Var skulle man sätta den gränsen i så fall? Om en damm skulle gå sönder och det skulle ske en stor olycka undrar jag: Vem skulle vara ansvarig? Skulle det vara staten och samhället, eller gäller aktiebolagsformen, som den gör till vardags, eller är det bara för kärnkraften som vi ska ha de här undantagsreglerna? Ja, en förändring till ansvarsgenombrott skulle i så fall gälla all företagsamhet, och det är egentligen ingenting som vi kan införa bara för en viss sorts näringsverksamhet. Det skulle hota den svenska formen för aktiebolag och i förlängningen också svenska företag och jobb. När det gäller regeringens definition av subvention tror jag att jag ska försöka vara tydlig. Regeringen har, som sagt, gått igenom alla sektorer, politikområden och departement där det skulle kunna finnas några dolda, öppna, direkta eller indirekta subventioner eller någonting som skulle kunna ge kärnkraften en positiv särbehandling. Den övergripande slutsatsen i skrivelsen är att det i dagsläget inte finns något regelverk som ger kärnkraften positiv särbehandling jämfört med övriga kraftslag. Det är bakgrunden till att regeringen inte föreslår att någon lagstiftning ska ändras. Om det i dagsläget inte finns några lagar som ger kärnkraften en särställning finns det inte heller någonting att avskaffa, och det faller på sin egen orimlighet att argumentera på det sättet. I skrivelsen till riksdagen konstaterar regeringen att lagstiftning som förbjuder riksdagen att fatta beslut om subventionering av kärnkraften är principiellt tveksam och kan ifrågasättas på konstitutionell grund, och därför bör det inte heller införas. Regeringen har också säkerställt att industrin ska betala statens kostnader för hantering av allehanda tillståndsärenden som rör kärnkraften. Vi har också säkerställt att industrin finansierar alla nuvarande och framtida kostnader som rör hantering och slutförvaring av kärnavfallet. Vi har formulerat principer för forskningsfinansieringen, och det säkerställer att industrin själv finansierar inte bara sina utvecklingskostnader utan också den forskning som staten behöver för sin myndighetsutövning. All skattelagstiftning har gåtts igenom i jakt på lättnader eller andra fördelar som inte är generella och som skulle kunna uppfattas som subventioner. I skrivelsen har vi varit väldigt tydliga med att regeringen inte har för avsikt att framöver bevilja några nya undantag från koncernbidragsreglerna, eftersom det skulle innebära en subvention av eventuell ny kärnkraft i Sverige. Lise Nordin från Miljöpartiet nämner OECD:s definition av subvention och säger att det är ett resultat av en handling från staten som innebär en fördel för konsumenter eller producenter i syfte att öka deras intäkter eller minska deras kostnader. Den definitionen är snävare än regeringens. Sverige har bland de tuffaste kraven när det gäller skadestånd i fråga om kärnkraft i jämförelse med de flesta andra länder. Dessutom växer den förnybara energin i Sverige. Precis som energiminister Anna-Karin Hatt sade i en interpellationsdebatt i ämnet häromveckan antog alliansregeringen vid energiöverenskommelsen ett mål om att vi ska ha 50 procent förnybar energi till 2020. Många undrade hur det skulle vara möjligt och om vi verkligen skulle kunna nå det här målet. I dag kan vi konstatera att vi har 49 procent förnybar energi i det svenska energisystemet. Jag kan också avslutningsvis konstatera att det inte byggs någon ny kärnkraft i Sverige.

Fru talman! Miljöpartiets besked är mycket tydligt. Allt annat än att kärnkraftsbolagen betalar sina egna kostnader är en subvention. Den synen på subvention överensstämmer också mycket väl med bland annat Naturvårdsverkets rapport från i år, som säger att kärnkraftens begränsade försäkringsansvar är en subvention. Därför blir jag mycket nyfiken när Helena Lindahl från Centerpartiet säger att regeringens definition av subvention är mycket skarpare än bland annat OECD:s. Vad är regeringens definition av subvention? Det är precis det vi har frågat i den här debatten. Det blir inte en särskilt saklig debatt när regeringen inte ens bryr sig om att definiera en subvention utan bara fastslår att man inte anser att det finns några subventioner. Regeringen har haft ett tydligt uppdrag att avskaffa de subventioner som finns till kärnkraften. Det uppdraget har man inte uppfyllt. Vi har i dag fokuserat på de två största ekonomiska subventionerna till kärnkraften. Kärnkraftsbolagen betalar inte den fulla kostnaden om det sker en kärnkraftsolycka. De summor som Helena Lindahl nämner, på 11 miljarder, är en droppe i havet jämfört med en kärnkraftsolycka i Tjernobyl och Fukushima, som kostar minst 1 000 miljarder kronor. Helena Lindahl påstår också att Sverige har satt ett ansvarskrav som är mycket högre än i de flesta länder. Det är inte sant. Tyskland, bland annat, har satt en gräns som är dubbelt så hög vad gäller det finansiella kravet jämfört med vad den svenska regeringen har satt på de svenska ägarna. De representanter från allianspartierna som jag tidigare har frågat vem som betalar för kärnkraften i Sverige har inte svarat. Jag testar än en gång. Vill Centerpartiet svara på den avgörande frågan? Om en olycka motsvarande den i Fukushima, med en kostnad på minst 1 000 miljarder kronor, skulle ske i Sverige, vem är det som får betala?
Fru talman! Jag försöker anteckna alla frågor. Lise Nordin! Jag har just talat om vad regeringens definition av subventioner är. Jag undrar hur många gånger vi ska behöva upprepa det i den här talarstolen. Jag tror inte att jag vill säga det, för jag har upprepat det som alla mina allianskolleger har varit uppe och sagt. Då måste jag be att ni läser underlaget en gång till, för där står det exakt vad regeringen säger om vad en subvention är. Jag har också tittat på Naturvårdsverkets rapport, och enligt Naturvårdsverket är det svårt att uppskatta graden av subvention som går att härröra till försäkringsansvaret. Att då, som Miljöpartiet gör, hävda att rapporten visar att det utgör en stor subvention är en märklig hantering av sanningen. Dessutom står det att man ska återkomma och fördjupa den här analysen för fortsatt diskussion, och det är vad jag har uppfattat står i Naturvårdsverkets rapport när det gäller försäkringsansvaret. Sverige har ett av de högsta skadeståndsansvaren när det gäller kärnkraft i jämförelse med många andra länder. Tyskland har högre, men i jämförelse med många andra länder ligger Sverige högt, och det är inte så illa. När det gäller Fukushima, Lise Nordin, vill jag ställa en motfråga: Vad händer om en damm brister? Är det statens ansvar? I slutändan är det ändå så, och jag kan villigt erkänna att om det, Gud förbjude, skulle hända en sådan stor ödesdiger olycka är det självklart att staten kommer att få gå in på samma sätt som om det skulle ske en olycka där en damm brister. Jag måste vara ärlig och rak, och jag tror egentligen inte att det är någon som betvivlar detta.
Fru talman! Jag har läst regeringens skrivelse mycket noggrant. Där nämns inte ordet definition över huvud taget, så jag blir förvånad när Helena Lindahl säger att regeringens definition är skarpare och att regeringspartierna i den här debatten skulle ha klargjort det. Jag har inte utläst någon definition över huvud taget, och det är det som gör att den här debatten, som är helt avgörande för framtidens energi, blir så oseriös, nämligen att regeringen inte sakligt vill presentera en definition eller gå igenom de subventioner som finns. Vad gäller Helena Lindahls liknelse med vattenkraft om en damm brister är det viktigt att först klargöra att kostnaden för något annat energislag aldrig kan bli så hög som om något skulle brista i kärnkraftstekniken. Jag är gärna med och diskuterar med regeringen hur vi kan garantera att förorenaren-betalar-principen gäller även vattenkraften, men i det här fallet har regeringen fattat ett beslut om att det inte ska finnas några subventioner till kärnkraften. Nu tolkar jag Helena Lindahl här som att hon glider och erkänner att det förstås finns en situation i dag där det är staten som är ansvarig. Kan vi då inte vara ärliga och säga att det finns subventioner till kärnkraften? Sedan kan vi diskutera om det är önskvärt eller inte, men vi kanske kan vara överens om att det finns subventioner. Det har i den här debatten hänvisats mycket till Pariskonventionen och att det är den som är i vägen och gör att Sverige inte avskaffar de subventioner som finns. Jag ska be att få läsa från regeringens egen proposition 2009/10:173 om Pariskonventionen, där det står att utöver de 11 miljarderna "finns det till följd av 2004 års tilläggsprotokoll till Pariskonventionen inte längre någon formell övre beloppsgräns för en finansiellt garanterad ersättning, som staten kan kräva att anläggningshavaren ska svara för". Det finns alltså ingen ursäkt för regeringen att inte kräva ett fullt kostnadsansvar om det skulle ske en olycka. Med regeringens politik är det svenska folket som får betala för kärnkraften. Det menar jag och Miljöpartiet är en bromskloss för utbyggnad av den förnybara energin.
Fru talman! Vi har inte en oseriös framställan. Jag vill å det starkaste hävda det. Det här är en väldigt viktig fråga för alliansregeringen, annars skulle vi aldrig ha tagit två år på oss att göra en så gedigen undersökning och framställan som vi faktiskt gör. En del har i kammaren i dag också kritiserat regeringen för att det har tagit så lång tid. Jag tycker tvärtom att det är väldigt seriöst av regeringen att ta lång tid på sig när det gäller så här viktiga frågor. Skulle vi däremot ha hastat igenom det och framfört någonting efter några månader skulle exakt samma personer stå i den här talarstolen och säga hur oseriösa vi var som har varit för snabba och att vi har hastat fram något. Därför tycker jag att det är väldigt bra att regeringen har tagit det här på så stort allvar och tagit god tid på sig. Detta är väldigt viktiga frågor för alliansregeringen. När det gäller subventioner har vi olika syn på om det är så att det är moderbolaget som ska ta det obegränsade ansvaret eller om det är driftsbolaget. Däri är skillnaden som vi ser det. Det är den uppfattningen jag har. Jag har egentligen inte uppmärksammat att vi tycker så annorlunda kring de här detaljerna, även om jag tycker att det är många som har tagit tid här i talarstolen och diskuterat mycket oväsentligheter om tidsaspekter hit och dit. Jag tycker i stället att vi skulle ägna mer fokus åt att diskutera allvaret, därför att det här är en seriös framställan. Med detta vill jag sätta punkt i den här debatten, och jag återkommer gärna till ytterligare en diskussion med Lise Nordin när det gäller till exempel vattenkraften och vems ansvar det är när dammar brister.

Fru talman! Subvention innebär att ett ekonomiskt stöd, indirekt eller direkt, ges till någon form av verksamhet för att sänka priset på en vara eller en tjänst. Det är med andra ord egentligen inte lönsamt att bedriva en viss verksamhet, men genom subventioner i form av exempelvis lägre skatter eller direkt ekonomiskt stöd drivs den ändå av olika skäl. Det kan vara samhällsnytta i stort, det kan vara för att det behövs ett stöd i ett initialt skede. Jag måste medge att jag har svårt att se på vilket sätt den förmenta subventionen till kärnkraften uppenbarar sig. Så långt har jag dock förstått att i den förmenta subventioneringen ingår det skadeståndsbelopp som blir aktuellt om det skulle ske en radiologisk olycka. Grundtanken måste väl vara att vi med teknik och forskning försöker förebygga fel och motverka att fel leder till allvarliga olyckor och att om det skulle ske en allvarlig olycka lindra verkningen av densamma. Som vanligt i all mänsklig verksamhet måste vi väga risken mot nyttan. Jag vågar påstå att med det system vi har i Sverige med kontroll av kärnkraft och förebyggande av risker så överväger nyttan helt risken. Jag vill påpeka att jag inte är någon vän av generella subventioner i tid och otid. Visst kan subventioner behövas vid vissa tidpunkter och för viss verksamhet, men subventioner kan också förorsaka att verksamhet stagnerar. Vi kan nu se hur systemet med elcertifikat näst intill håller på att lamslå vindkraftsindustrin. Låga elpriser i kombination med låga priser på elcertifikat gör att de ekonomiska kalkylerna inte håller. Att i det läget börja laborera med kvotplikter skulle förmodligen bara göra det hela än mer ekonomiskt svåröverskådligt. Fru talman! Det blir än mer problematiskt med en subventionsdebatt om vi dessutom börjar diskutera kringeffekter. Var drar vi då gränsen för vad som kan betraktas som en subvention? Är statlig utbildning av civilingenjörer inom exempelvis materialteknik att betrakta som en subvention av kärnkraft? Det finns ju en möjlighet att denne expert inom materialteknik får anställning inom kärnkraftsindustrin. Om man går vidare i subventionstanken kan det innebära att man till slut blir direkt kontraproduktiv i tankegången. Låt mig ta ett tänkt exempel: Vi tänker oss att en utvecklare av vindkraftsteknik är intresserad av att ta fram en effektivare metod för elkraftsöverföring. Det visar sig att ett samarbetsprojekt med ett tekniskt universitet verkar bli möjligt, och detta kan driva projektet framåt. Staten är också villig att gå in med ett relativt stort belopp. Gott så; det är precis sådana framåtblickande projekt som detta land så väl behöver. Nu visar det sig att kärnkraftsindustrin också är intresserad av att delta i utvecklingsprojektet med ett betydande belopp och att det förmodligen skulle kunna innebära än större utvecklingspotential. Ska staten då tacka för sig och dra in det utlovade beloppet på grund av att detta kan anses vara en subvention av kärnkraft? Projektet riskerar att bli vingklippt eller helt enkelt inte bli av alls. Vem vinner på det? Där står bara förlorare i alla led: svensk forskning, svensk industri och kanske till och med framtida exportintäkter. Fru talman! Jag vill nämna några konkreta fakta om skatter inom elproduktionen. Kärnkraften betalar effektskatt, dessutom avgift för att säkra kärnbränslehanteringen i framtiden och fastighetsskatter. Effektskatten som de svenska kärnkraftverken betalar in uppgår till ca 4 miljarder kronor årligen, det vill säga ungefär 5,5 öre per kilowattimme. Effektskatten tas ut även om kärnkraftverken står stilla och inte producerar någon el alls. Hur denna effektskatt i det fallet skulle kunna betecknas som en subvention är för mig en gåta. Även om finansieringen av den framtida kärnbränslehanteringen kanske inte har direkt med dagens debattämne att göra så är den finansierad via en avgift. Att denna avgift har använts väl kan vi konstatera när vi tar del av omdömet från den internationella expertgrupp som nyligen har granskat SKB:s underlag till ansökan om att få bygga kärnbränsleförvaret i Forsmark: "Ett moget forskningsprogram som samtidigt är innovativt och tillämpar bästa möjliga teknik." Jag vill i det sammanhanget påminna om att vi bör notera att vattenkraften påläggs en fastighetsskatt som är mer än tio gånger större per producerad kilowattimme än den fastighetsskatt som vindkraftsanläggningar betalar. Det kanske i så fall är dags för en annan subventionsdebatt? Till sist kravet på så kallat ansvarsgenombrott. Ansvarsgenombrott innebär att ägarna, tvärtemot aktiebolagslagen, skulle bli skadeståndsansvariga även om alla krav hade uppfyllts enligt aktiebolagslagen. Att införa en princip om ansvarsgenombrott skulle strida mot aktiebolagsreglerna, och om den infördes endast för kärnkraftsproduktion kan man genast ställa frågan: Kan frånvaron av ansvarsgenombrott i sig anses som en subvention? I så fall borde all energiproduktion, inte bara kärnkraften, och i en bortre förlängning till och med all teknisk verksamhet anses vara subventionerad.

Fru talman! Vi har nu hört ett stort antal företrädare från alliansregeringen beskriva sin närmast religiösa tilltro till den problemfria kärnkraften. Jag tycker att det framstår nästan i ett löjets skimmer när man upprepade gånger säger att det inte finns några subventioner - det finns inga subventioner - utan att på något sätt förklara det, utan att på något sätt beskriva det. Om det är så att man har den här religiösa tron på kärnkraftens brist på problem är det klart att man inte kan hitta några svårigheter. Vi från oppositionen ägnar oss inte åt att dra några sägner, ismer eller så. Vi baserar vår argumentation på regeringens egna myndigheters ställningstagande. Vi baserar den på den oberoende forskningens ställningstagande. Fru talman! Innan jag går till mitt egentliga anförande måste jag kommentera några saker som har sagts tidigare. Mats Odell har lämnat lokalen, men jag har antecknat rätt mycket av det han sade. Han började med att KD har blivit klokare, men efter bara några få sekunder sade han att kärnkraften är nästan klimatneutral. Så länge varade den klokskapen. Det är ju sakfel. Kärnkraften är långt ifrån klimatneutral. Jag trodde faktiskt att ni på allianssidan hade slutat att säga sådant när nu vd för Svensk Energi har slutat säga det, efter det att en av de stora drakarna på elsidan blev stämd inför domstol och drog tillbaka sin annons där man uttryckte sig på det sättet. Jag trodde att ni hade lämnat den typen av argumentation. Sedan har jag ju hört företrädarna för allianssidan prata om att det är för industrins skull man gör de här avvägningarna. Det är bra att ni talar om att ni inte bryr er om säkerhetsfrågan, utan att er argumentation bygger på vad industrin kräver. Sedan påstår ni att kärnkraften ska vara en trygg och kontinuerlig producent av el. Det är ju er politik som leder till beroendet av kolkraft. Det är när man tvingas snabbstoppa 1 200 megawatt i en reaktor och den effekten försvinner som kolkraften kommer in, inte när några vindkraftverk slutar snurra. Fru talman! Jag tror att jag nu går över till mitt egentliga anförande. Regeringen påstår att man har lagstiftat om ett obegränsat ekonomiskt ansvar vid en kärnteknisk olycka. Det obegränsade ansvaret ska gälla för den som kallas för anläggningshavaren i lagtexten till den lag som ännu inte gäller. Det kan vi diskutera. Fortfarande är reglerna sämre än de skulle vara om regeringen genomförde den här lagen. Den som är nyfiken och vill hitta texten om det obegränsade ekonomiska ansvaret går naturligtvis till lagen och tittar. Det är ju vi i civilutskottet som har hanterat den, så jag har läst den ganska noga. Om man läser lagen kan man konstatera att det är väldigt svårt att hitta några belägg som stöder hypotesen om ett obegränsat ekonomiskt ansvar. Tvärtom är lagtexten fylld av paragrafer som anger begränsningar och takbelopp för det här ansvaret. Det är mot den bakgrunden som vi i oppositionen ibland, kanske lite spydigt, brukar påpeka att regeringen tycks sakna grundläggande kunskaper i matematik, eftersom man säger att 11 miljarder skulle vara så mycket att man kan kalla det för ett obegränsat belopp. Lagtexten är också mycket tydlig med att det ska finnas en säkerhet. Det erkänner regeringen, men vad regeringens representanter därutöver påstår är att om säkerheten inte räcker ska anläggningshavarens alla övriga tillgångar tas i anspråk. Då undrar man om det stämmer. Var i lagen står det? Jag kan inte hitta någonting i den nya lagen, som ännu inte är genomförd, som handlar om den saken. Däremot finns det många paragrafer som motsäger regeringens påstående. Exempelvis rimmar regeringens tolkning väldigt illa med lagens innehåll i en paragraf som uttryckligen talar om vad som gäller när den uttalade säkerheten för ersättning inte räcker till. Då står det: "Om de medel som skall användas för betalning av ersättning enligt denna lag inte räcker", och det är helt klart att när man säger "de medel" och "enligt denna lag" åsyftar man det här garantibeloppet och ingenting annat. Att lagtexten dessutom i till exempel 42 § anger ett takbelopp för det ansvar som åligger staten utöver det ansvar som anläggningshavaren har skyldighet att garantera gör att det blir ännu svårare att förstå varifrån regeringen hämtar sitt argument för att lagen skulle innebära ett obegränsat ekonomiskt ansvar. Jag hittar det inte i lagen. Ordet "obegränsat" förekommer faktiskt vid ett tillfälle i lagen. Det är kanske det som ni från regeringssidan inte har förstått eller har misstolkat. I den paragrafen används ordet för att tala om att anläggningshavarens ansvar gäller även om anläggningshavaren inte alls är ansvarig för olyckan, även om någon som är anställd av anläggningshavaren eller som på annat sätt ligger under anläggningshavarens domän och ansvar skulle vara orsak till olyckan. Det är alltså klart att man har ett absolut ansvar om det händer någonting, utan några som helst undantag, till och med om olyckan skulle orsakas av en terroristattack. Det enda sättet som lagen talar om ett obegränsat ansvar är att oavsett varför en olycka inträffar och hur det går till har anläggningshavaren alltid ansvaret. Det är i så måtto det är ett obegränsat ansvar, inte i någon annan dimension. Att regeringen påstår att man med den nya lagen skulle ha infört ett obegränsat ekonomiskt ansvar innebär ju inte att man har gjort det, om det i den nya lagen inte finns någonting som man kan ta på om det skulle bli allvar. Jag hoppas att vi med det här kan lämna frågan huruvida den nya lagstiftningen innebär ett obegränsat ekonomiskt ansvar eller inte med att konstatera att så inte är fallet. Både i den nuvarande och i den nya lagen, som regeringen förhoppningsvis ska införa, anger man tydliga maximala beloppsgränser för det ekonomiska ansvaret, såväl för anläggningshavaren som för staten. Att medborgarna skulle kunna förvänta sig något ansvar från staten utöver det som finns där beror ju helt och hållet på vilken politik som styr, vilken villighet som finns. Det finns ingen säkerhet i lagen för att staten skulle ta ett ansvar därutöver. Vet ni som lyssnar vilka det är som är anläggningshavare, de som alltså ska stå till svars om det skulle hända någonting? Om det skulle vara så att regeringen ändå vidhåller att man har ett obegränsat ansvar kan jag tänka mig att ni har för avsikt att i samband med att lagen genomförs skriva någonting som skulle få den konsekvensen. Det tänkte jag att man kunde utgå ifrån och ge er den möjligheten. När ni inför lagen skriver ni någonting som gör att det faktiskt ska vara ett obegränsat ansvar. Vad betyder då det? Då måste man veta att det alltså inte är Vattenfall, Eon eller Fortum som är anläggningshavare. Det tror jag att ni känner till, men det vet nog inte de flesta människor. Dessa stora företag är naturligtvis inte så dumma att de själva sätter sig i den positionen. De har naturligtvis skaffat sig något som vi i mitt utskott i andra sammanhang kallar målvakter. Visst är det de tre stora drakarna som är huvudägare till kärnkraften, men i rent juridisk mening är de ägare bara till de företag som driver de respektive geografiskt placerade anläggningarna, till exempel Oskarshamnsgruppen, Forsmarksgruppen och Ringhalsgruppen. Dessa företags balansräkningar visar inte särskilt stora tillgångar utöver sina reaktoranläggningar. Det är därför vi från Miljöpartiets sida menar att ett ansvarsgenombrott är nödvändigt. För den som drabbas av en reaktorolycka är det knappast en tröst att bolagen i princip saknar andra tillgångar som kan göra skillnad från det som lagen stipulerar. Låt mig summera. Lagen säger inget om något obegränsat ekonomiskt ansvar, men om regeringen vid ikraftträdandet ändå skriver något som binder anläggningshavarna att ansvara med sina tillgångar innebär det i praktiken att de medel som finns till hands ökar från 11 till i bästa fall 15 miljarder. Det ni i övrigt pratar om, det vill säga att det ska finnas försäkringar, finns inte i lagen. Det är bara ren gallimatias ni håller på med. Det är bara på det sättet dessa 11 miljarder ska garanteras. Det finns inte något därutöver. Det där har ni missförstått. Ni får nog läsa på lagen. Nu handlar det här betänkandet om subventioner. Subventioner till vem? Pratar vi om subventioner till Vattenfall, Eon och Fortum och de övriga mindre ägarna som finns bakom anläggningshavarna? Eller pratar vi om subventioner till anläggningshavarna? Eller är det så enkelt att det inte spelar någon roll huruvida företagen har byggt olika koncernstrukturer när man pratar om subventioner? Det borde ha behandlats av regeringen. När det gäller anläggningshavarna är det helt klart att 11 eller 15 miljarder inte räcker långt, även om det skulle bli en olycka av betydligt mindre karaktär än de stora olyckor vi ibland pratar om, Tjernobyl och Fukushima. En väsentligt mindre olycka genererar ändå större kostnader än dessa belopp. Att man inte ställer krav på till exempel tio gånger större garantibelopp måste man se som en subvention. Ingen annan tolkning är möjlig. Bara det faktum att staten enligt den lag vi pratar om har ett delansvar är naturligtvis även i sig en subvention. Det kan ingen komma ifrån. Jag tror inte att någon seriös bedömare skulle komma till en annan slutsats. Den enda som såvitt jag vet har försökt att sälja över ansvaret till någon privat anläggningshavare från företag som till exempel OKG och de andra anläggningarna är Margaret Thatcher. Kommer ni ihåg det? När spekulanterna insåg att de riskkalkyler som fanns och de reservfonder som var uppbyggda var helt felkalkylerade, att man behövde tillföra minst tio gånger så mycket pengar, lämnade de naturligtvis detta. Forskningen är tydlig med att det inte finns någon kärnkraft någonstans i världen som klarar sig helt utan statliga subventioner. Det bevisas av att inte ens den mest hängivna avregleraren vi har haft i världen lyckades få marknaden att ta över riskerna. Så ser det ut. Hur ska vi resonera när det gäller subventioner till de stora drakarna? Eftersom vi med bred marginal kan konstatera att anläggningshavarna är tydligt subventionerade borde det spilla över på ägarna. Nu är det inte så lätt att analysera årsboksluten för Vattenfall, Eon och Fortum. Egentligen är det inte så enkelt att gå igenom anläggningshavarnas bokslut heller. De är nämligen i sin tur också små koncerner. I boksluten förekommer också koncernbidrag fram och tillbaka inom anläggningshavarna och mellan ägarbolagen i flera riktningar. Vi lärde oss av Anders Borg för inte så länge sedan att vi också måste titta på hur lånedelen i finansieringen ser ut, det vill säga räntorna och till vem vi betalar. Efter en snabb genomgång av bolagens årsberättelser vågar jag mig inte på att hävda någon bestämd siffra för hur stora vinster de stora drakarna gör på sina ägarandelar och i vilken mån det skulle vara subventioner. Men att de stora vinsterna finns där, speciellt när reaktorerna står stilla, är klarlagt. Det är möjligt att det inte är så enkelt att man bara kan hävda att alla vinster som Vattenfall, Eon och Fortum lyfter ut från anläggningshavarna är subventioner. Å andra sidan tror jag att det är helt fel att påstå det motsatta. Det kan knappast vara rimligt att påstå att de tre företagen inte på något sätt drar fördelar av de subventioner som anläggningshavarna helt uppenbart har. Vi från Miljöpartiets sida har hela tiden hävdat att ett ansvarsgenombrott är det enda rimliga. Regeringen påstår, liksom ni har gjort i kammaren, att man inte kan göra det med svensk rättspraxis, att det strider mot aktiebolagslagens grundprinciper. Nu har vi aldrig hävdat att vi vill införa några generella regler om ansvarsgenombrott som skulle drabba andra aktieägare i andra situationer. Vi talar om ett mycket specifikt fall. Om det finns några privatpersoner som äger aktier i anläggningshavarna, måste de naturligtvis få möjlighet att lämna dem innan en sådan konstruktion genomförs. Att skriva en separat lagstiftning om ansvarsgenombrott för ägarna till just dessa anläggningshavare, peka ut Vattenfall, Eon och Fortum, på ett sätt som gör att de inte kan skaffa nya mellanhänder i framtiden, att de inte kan avyttra sitt ägande till någon annan typ av målvakt, måste vara möjligt att konstruera. Det kan absolut inte vara svårt. Att det då finns en lag som enbart gäller dessa tre anläggningshavare och de tre ägarna och binder ägarna att med hela sitt kapital ta ekonomiskt ansvar om olyckan är framme, som sedan gäller till dess att alla risker med verksamheten har eliminerats, är ett rimligt krav. Moralen kräver en sådan lösning, inte minst efter Fukushimaolyckan. Att företag kan plocka ut vinster ur en verksamhet år efter år, för att sedan den dagen olyckan är framme på grund av själva ägarkonstruktionen fullständigt gå fria från allt ekonomiskt ansvar, strider mot all moral. Kärnteknik skiljer sig från det mesta som vi människor i övrigt sysslar med, i första hand på grund av de enorma riskerna och de enorma tidsaspekterna. Därför är det egentligen orimligt att sådan verksamhet får bedrivas i en organisationsform där det är kvartalsprognoser som styr. Vi kan konstatera att lagen om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor är en lag som subventionerar kärnkraften i stor omfattning. Vilka övriga subventioner kan man tala om när det gäller kärnkraft? Avvecklingsfonden ska finansiera både teknikutveckling och slutförvar, och andra har pratat om den. SSM har slagit fast att fonden inte har de resurser den behöver. Man kan konstatera att i jämförelse med KPI-förändringen sedan fonden startades motsvarar den avsättning som görs i dag hälften av den köpkraft som avsattes när fonden startades. Jag räknar med den ökning som regeringen har infört, vilket är bra. Det finns mycket kvar att göra. Risken är stor att staten i slutändan får ta ett stort ekonomiskt ansvar. Innan vi har säkerställt att det inte kan bli så måste det räknas som en subvention. Våra tre kärnkraftsanläggningar släpper ut merparten - observera merparten - av den energi de producerar i haven. Tillsammans är det ca 150 miljarder kilowattimmar varmvatten varje år. De betalar ingenting för det. Det är självklart också en subvention. Hur trovärdigt blir klimatarbetet, oavsett regering, så länge vi tillåter att man släpper ut varmt vatten i havet när vi vet att isläggning eller inte isläggning är en av de viktigaste tipping points som finns i hela klimatsystemet? Det är svårt att förstå varför regeringen inte tar frågan på större allvar. Jag yrkar bifall till reservationen.

Fru talman! Det har frågats många gånger vad som är och inte är subventioner. I skrivelsen slår regeringen fast att det finns inte något regelverk som ger kärnkraften en positiv särbehandling jämfört med övriga kraftslag. Därmed behöver inte någon lag ändras. Man försöker alltså definiera vad som är en subvention utifrån en icke existerande mängd. Man ger sig i kast med att försöka avskaffa något som inte finns. Fru talman! Det är lätt att spekulera om sannolikheter, hypoteser och konsekvenser av en stor otäck radiologisk olycka. Också jag är rädd och orolig varje dag som vi driver kärnkraft i Sverige. Lika rädd och orolig var jag den dag ett tåg lastat med klorgas spårade ur någon halvmil utanför Kungsbacka centrum vintern 2005. Vagnarna riskerade att börja läcka. Även med järnvägen - som är ett miljövänligt transportmedel - finns risker. Människor gör inte alltid det som är bäst för oss själva, varandra och jordklotet. Så kommer det kanske alltid att förbli. Det är inte heller möjligt att i förhand alltid bestämma i detalj hur ansvaret ska fördelas för alla möjliga upptänkliga samhällskatastrofer som har sin grund i mänsklig verksamhet. Det är också lätt, för mig som kärnkraftskritiker, att ifrågasätta den energipolitik som har förts under ganska många år och den beröringsskräck som har rått kring frågan om kärnkraften ska kunna ersättas med något annat av tidigare regeringar, inte minst socialdemokratiskt ledda och vänsterstödda sådana. Det är den icke-politiken som nu har gjort oss beroende av radiologisk verksamhet i den omfattning som vi har i dag. Vi tvingas bära dess konsekvenser under generationer framöver, alldeles oavsett om kärnkraften kommer att avvecklas i morgon eller om reaktorerna kommer att ersättas av nya i enlighet med den ansvarfulla överenskommelse som vi nu har. Vad vi har lyckats med från Centerpartiet i Alliansen är att bidra till ett långsiktigt hållbart energipolitiskt beslut som förenar hållbarhet med konkurrenskraft och försörjningstrygghet vad gäller elen. Den står på tre ben: utbyggnad av förnybar energi med ett planeringsmål för vindkraft, ett borttagande av den kärnkraftsparentes som med tiden har blivit alltmer teoretisk och vattenkraften som ryggrad och balansorgan. Jag tycker att det ligger en styrka i att kunna komma överens och genomföra även sådant som är svårt, speciellt när vi ska ta ett långsiktigt ansvar för en hållbar framtid och för klimatet. Jag vill betona att elcertifikat är en del av den överenskommelsen. Det är inte en statlig subvention eller en subvention från skattebetalarna. Den grundläggande principen är vi överens om, och det är att den som åsamkar skadan måste ta sitt ansvar för konsekvenserna av en olycka och att det ansvaret i ekonomiska termer ska vara obegränsat för det bolag som äger och driver anläggningen. Här går Sverige, som flera har varit inne på, betydligt längre än vad som krävs enligt Pariskonventionen, som ska ratificeras innan vi kan genomföra lagen i Sverige. Fru talman! Den 7 december förra året debatterades dessa frågor av civilutskottet, och jag var själv närvarande. Inte heller den gången kunde de tre så kallade rödgröna partierna i sin reservation enas om hur stort ansvarsbeloppet i så fall skulle vara. Det regeringen gör i skrivelsen är vad som förväntas av en regering: att komma till skott, att sätta ned foten, att fatta beslut utifrån en rimlig och väl utredd bedömning som utformar en politik som det går att genomföra i praktiken. Att diskutera varför summan 1 200 miljoner euro inte är tillräckligt och i stället bestämma något annat är som att försöka bestämma hur långt ett snöre är eller hur många träd som finns i skogen.

Fru talman! Anledningen till att jag går upp är att jag hade hoppats få en replik från Socialdemokraterna. Jag har nämligen en fråga som jag nu hoppas att jag kan få svar på. Jennie Nilsson nämnde tidigare att det inte finns så mycket att säga om skrivelsen från regeringen och att det är mycket som är oklart i fråga om vad regeringen tycker. Jag skulle vilja säga att det finns en del att säga om Socialdemokraternas del i den lagda reservationen. Jag tycker inte att det är så seriöst att Socialdemokraterna är med om en reservation som går helt emot vad er partiledare tycker. Varför säger jag det? Den 12 maj uttalade sig både Jennie Nilsson och Stefan Löfven i Ekot i radion. Man kan läsa på Ekots hemsida där det står så här: "Enligt Nilsson står partiet fast vid att ingen ny kärnkraft ska byggas. Det gäller även vid en blocköverskridande överenskommelse: - Vi är fast i den ståndpunkten, vi har ett kongressbeslut som säger att det inte ska byggas någon ny kärnkraft, men vi är beredda att diskutera hur man hanterar den kärnkraften vi har; hur den avvecklas, på vilket sätt i vilken takt, och så vidare, säger hon. Där tänker ni inte ändra er? Vi har inga andra beslut när det gäller den ståndpunkten, nej. Men socialdemokraternas ordförande, Stefan Löfven, anser alltså inte att partiets kongressbeslut är ett hinder för att bygga nya kärnreaktorer. - - Jag leder partiet . det viktigaste nu är att se till att få en bred överenskommelse." Då undrar jag: Är det Jennie Nilsson som står bakom reservationen? Gör Stefan Löfven det också, eller är det inte så? Det här gör mig lite förvirrad, och jag skulle gärna vilja ha ett svar.